Herr talman! Det är naturligtvis omöjligt att gå herr Wirtén till mötes och svara på allting som han frågade om här. Men låt mig bara inledningsvis fråga: Har vi i det här landet över huvud taget råd att arbeta? Rent förståndsmässigt borde vi ha råd med det. Jag har i mitt tidigare anförande beskrivit de klara begränsningar jag ser i fråga om att industrin skall rekrytera flera anställda, eftersom det gäller en volymökning som tas fram med en rationellare maskinapparat och inte med fler anställda på verkstadsgolven. Då kvarstår frågan: Skall vii det här landet inte ha råd att arbeta?

Inte mindre än 119 000 människor arbetar ju f. n. på det området. Dessutom, herr Wirtén: det kostar precis lika mycket pengar. Jag kan därför svara herr Wirtén med följande motfråga: Skall vi täcka de kostnaderna över skatten till landsting och kommun, eller skall vi täcka dem över statsskatten? Om herr Wirtén vill hålla uppe sysselsättningen, kommer han då i det perspektivet att finna sig i att nya miljarder skickas över till arbetsmarknadsverket med jämna mellanrum? Hela tiden är det ju fråga om huruvida vi skall låta människor gå arbetslösa eller om vi skall ha sysselsättning för dem. Jag ansluter mig till det senare alternativet, och jag hoppas att herr Wirtén gör detsamma. Därför är problemet inte svårare än jag nyss redovisat. I fråga om marginalskatten är det ju så, att två tredjedelar av landets skattebetalare ligger på maximalt 51-52 26 i marginalskatt i dag. Jag är alldeles övertygad om att många av småföretagarna — utifrån deras företagardeklarationer — har årsinkomster på bortåt 60 000, 65 000 och 70000 kr. — men inte mer. Då är marginalskatten inget problem. Marginalskatten blir ett problem när man kommer upp i årsinkomster över 120 000 kr., då den utgår med 80 96, eller över 190 000 kr., då den utgår med 85 Ze. Trots de höga marginalskatterna lever de människorna bättre än de som tjänar väsentligt lägre — det går aldrig att komma ifrån. Därför skall man inte utlova kraftiga sänkningar av de högre marginalskatterna som en förstahandsfråga. Det är min uppfattning.
Herr talman! Jag uppfattar Gunnar Strängs replik så, att vad han nu rekommenderar är höjda kommunalskatter för att man skall kunna anställa människor inom bl.a. barnomsorgen, undervisningsväsendet och äldreomsorgen eller för att — via höjd landstingsskatt — ta hand om långtidsvården. Jag är helt överens med Gunnar Sträng om att barnomsorg och äldrevård är prioriterade områden, där vi måste satsa stora pengar. Satsningar på dessa områden måste vi ändå göra via en omprioritering från andra sektorer, såvitt jag kan förstå. Eller menar Gunnar Sträng att den kommunala expansionen skall få fortsätta som hittills? Det är ett annat sätt att se samma problem. Tillväxten i de kommunala ekonomierna har legat på 4 å 5 90 och t.o.m. över det i en del landsting och kommuner under senare år. Långtidsutredningar visar med stor tydlighet att om vi över huvud taget skall få balans i den svenska ekonomin måste kommunernas tillväxt stanna vid plus 1 96. På den statliga sidan ligger budgetförslaget för 1981/82 på realt minus 0,5 96.

Om det är så att Gunnar Sträng inte vill ställa upp på detta, innebär hans resonemang, som jag sade inledningsvis, att kommunerna får fortsätta att expandera precis som hittills. Men då, herr talman, skall man inte samtidigt gå ut och kritisera regeringen för ett alltför stort budgetunderskott. Det resonemang som Gunnar Sträng för leder till ett snabbt växande underskott, som blir alldeles ohanterligt med ökad upplåning. Både Gunnar Sträng och jag vet att den tyngsta posten i budgeten just nu, om man utgår från vilken post som har den kraftigaste ökningen, är låneräntan. Den skulle bli ännu tyngre, skulle helt enkelt dra ner oss i en ekonomisk dy och bli närmast ohanterbar. Därför är det nödvändigt att bryta den här utvecklingen och göra det snabbt. Jag tycker, herr talman, att regeringen har visat stor handlingskraft med de åtgärder som föreslagits i besparingspaketen i höstas och nu genomförts i den budgetbehandling som skett inför januari. Kan vi fortsätta på den vägen kan vi på sikt — det tar tid, jag är medveten om det — vända utvecklingen i Sverige under 1980-talet.
Herr talman! Vad en justering av den kommunala utdebiteringen har med herr Wirténs budgetunderskott att göra får nog herr Wirtén gå hem och tänka över en gång till. Sedan vill jag säga att långtidsutredningen, som har åberopats av herr Wirtén och även från annat håll på regeringsbänken, har den intressanta egenskapen att den blir korrigerad av verkligheten. Varje långtidsutredning sedan början av 1950-talet — jag har haft möjlighet att följa dem alla — har blivit starkt korrigerad av verkligheten. Det kommer även den här långtidsutredningen att bli. Tag den för vad den är, men bind inte fast politiken vid den som om den vore något slags altartavla med förutsägelser som kommer att slå in i framtiden. Då hamnar man nämligen fel. När sedan herr Wirtén rör sig med uttrycket att nationen lever över sina tillgångar, att vi gör slut på mer än vi producerar, så är det hela tiden en fråga om: Var ligger nivån på det vi producerar? Jag såg för litet sedan en utredning, där man kommit fram till att vi för dagen utnyttjar vår produktionskapacitet endast till 70 90. Jag tror det är för dystert. Jag skulle vilja höja siffran till 80, men varför skall vi inte utnyttja den till 95 26? Det finns ingen risk för överansträngning vid detta tal. Utnyttjar man produktionskapaciteten bättre genom att ha folk i arbete och ge folk köpkraft och möjlighet till efterfrågan, då kan man kosta på sig en konsumtion i relation till detta. Diskutera således inte konsumtionen som en för hög konsumtion i dagens produktionsläge, när vi har en för låg produktion i förhållande till våra resurser. — Det där är en enkel korrigering, som jag tycker att herr Wirtén skulle fundera på. Visst har vi suttit länge och regerat — från 1932 till 1976. Och på det hela taget levde nationen väl under den tiden. Det var med vissa intermittenta avbrott en stadig stegring av nationalprodukten, och den fördelades på ett rimligt och rättvist sätt. Det här gamla fattiga Sverige blev en hygglig nation att leva uti. Det är den utvecklingen som brutits nu. Och då säger herr Wirtén: I andra nationer, där man har socialdemokratisk regering, är det inte heller något speciellt rekommendabelt läge just nu. — Det finns inte så många nationer som kunnat leva med en socialdemokratisk regering och en socialdemokratisk majoritet i parlamentet. Många av de länder som herr Wirtén tar som jämförelse är sådana där man tvingats till alla möjliga kompromisser med hänsyn till minoritetsläge i parlamentet och där det sannerligen inte är någon socialdemokratisk politik som förs. Men i England har vi haft labourregeringar med majoritet i parlamentet och motsatsen — och det är värre nu än vad det har varit under någon labourregering.
Herr talman! Det finns ett klart samband mellan kommunernas ekonomi och statens budgetunderskott. Det är väl ändå helt klart, Gunnar Sträng, att det i dag sker en mycket kraftig transferering av statspengar till kommunal verksamhet. Och skall vi hålla fast vid en stram budget på den statliga sidan — jag nämnde att vi nu realt ligger på minus 0,5 90 för 1981/82 — och samtidigt följa Gunnar Strängs rekommendation när det gäller att lösa krisen, nämligen att kraftigt öka antalet anställda i kommuner och landsting, då är det inte möjligt att göra annat än att höja kommunalskatten. Naturligtvis kan man också göra det omvända — ta ut högre statsskatt och transferera pengar till kommunerna, så att de kan finansiera denna sysselsättningsökning. Men vilken lösning vi än väljer drabbar det skattebetalaren — och det var det väsentliga i mitt resonemang här tidigare. Och jag undrar verkligen om Gunnar Sträng som ansvarig finansminister skulle ha vågat stå här och rekommendera en fortsatt expansion på skatternas väg, när vi redan befinner oss på 53 Je skattekvot eller, med ett annat mått, när två tredjedelar av hela bruttonationalprodukten går till den offentliga sektorn. Jag vet att Gunnar Sträng hade invändningar mot det resonemanget, men likväl går två tredjedelar av bruttonationalprodukten via de offentliga kassorna, och vill man öka antalet anställda i den offentliga sektorn måste man gå ytterligare en bit på den vägen. Jag är övertygad om att de svenska skattebetalarna då skulle göra revolt — ungefär som i Pomperipossadebatten, som fördes när Gunnar Sträng senast hade ansvaret för de här frågorna.

Herr talman! Låt mig på en gång stilla oron hos talmannen och kammarens ledamöter. Det är inte mitt manus som bärs fram i stora paket. Det är däremot folkets röst i ett par angelägna frågor som hör samman med dagens debatt. I dessa paket finns petitionslistor med i runt tal 115 000 namnundetskrifter med krav som vänsterpartiet kommunisterna fört fram. Vad kräver då dessa människor? Dels kräver de bort med matmomsen. Dels kräver de nyval. Landets statsminister har dock vägrat att ta emot namnlistorna. Han börjar tydligen bli plågad av opinionsyttringar. Om nu inte herr Fälldin och regeringen är intresserade av att ta del av denna opinionsyttring, så vill jag begagna tillfället att presentera resultatet för riksdagen och för svenska folket framför TV-apparaterna. Det kan inte vara en tillfällighet att så många satt sina namn under kraven på slopad matmoms och nyval. Det är en opinionsmätning som inte kan nonchaleras. Visst kan regeringen vägra att ta emot en uppvaktning, men man kan inte gärna blunda för en stark opinion. Kravet på slopad matmoms växer sig allt starkare. Om detta krav kommer till tillräckligt starkt uttryck kan vi kanske få bort denna orättvisa skatt. För en orättvis skatt är det — därom kan inga tvivel råda. På varje tugga mat skall staten ha skatt. Barnfamiljerna, som ju har ett högt matkonto, pensionärerna och låginkomsttagarna — som får använda stor del av inkomsten till mat — drabbas hårdast. När matpriserna stiger — och det gör de som bekant ofta — så läggs moms också på prishöjningarna. Det blir börda på börda. Kravet på slopad matmoms har drivits länge och fått en växande anslutning. Den borgerliga regeringens politik ger också kravet ökad betydelse. Det folkliga kravet framtvingade att en del av momsinkomsterna användes för subventionering av baslivsmedel. Detta var ett steg i rätt riktning och en möjlig väg att ta bort själva momseffekten. Den nuvarande regeringen är däremot i färd med att rasera subventionssystemet och göra maten dyrare. Den har avskaffat prisstoppet och medverkar till att fördyra maten. Även prisstegringen beskattas alltså genom momsen. bröd — har priserna under januari stigit med i genomsnitt 8,8 26, föranlett av olika orsaker, varav jordbruksavtalet och minskade livsmedelssubventioner är de främsta. Effekterna av mervärdeskatten anges till sammanlagt 3,4 procentenheter. Med andra ord: Om du får lägga till ytterligare ca 9 kr. till den hundralapp du köper baslivsmedel för, så skall faktiskt herrar Bohman och Wirtén ha 3:50 av detta till statskassan. Hur kan ni från regeringen försvara en politik som medvetet fördyrar livsmedel, genom att ni tar bort subventioner och avskaffar prisstoppet, och samtidigt lägga skatt som extra börda på prisstegringarna? När nu regeringen vägrar att ta emot namnlistorna med kravet på slopad matmoms, så kanske ändå någon av regeringens företrädare — exempelvis budgetminister Rolf Wirtén — kan ha något att säga till dem som ställt kravet. De vill nog gärna ha besked i en viktig fråga. Tänker ni fortsätta på den inslagna vägen med försämrade livsmedelssubventioner och momshöjningar? Eller är ni beredda att överväga ett slopande av matmomsen eller att använda momsinkomsterna för att sänka livsmedelspriserna? Regeringen söker intala folk att vi alla måste finna oss i åtstramningar och försämringar. Men attackerna sätts in mot de svagaste i samhället. De ekonomiskt starka klarar sig, de gynnas av regeringens politik. En sådan regering måste bort! Det är det andra kravet som återfinns på de petitionslistor jag visat upp här. Regeringen bedriver en politik som går ut över pensionärer, barnfamiljer och de svagaste löntagargrupperna. Därför krävs regeringens avgång. Man skall inte inbilla sig att den här regeringen frivilligt kommer att bedriva en bättre politik eller att den frivilligt avgår. Den måste tvingas till detta. De som med sina namn krävt slopad matmoms och nyval ger uttryck för vad miljoner svenskar i dag anser. Detta ger särskild tyngd åt denna opinionsyttring. Det gäller nu att kanalisera den vrede som finns ute på arbetsplatser, i fackliga organisationer, i bostadsområden osv. till en mäktig opinionsyttring som framtvingar en annan politik. Det enda den här regeringen begriper är en folkstorm mot dess utplundringspolitik. Borta är nu de fagra vallöftena som de borgerliga partierna strödde omkring sig för att vinna regeringsmakten. Kvar är en krass arbetarfientlig regeringspolitik, som bit för bit söker rasera vad det arbetande folket i hård kamp tilltvingat sig av social och materiell standard. Till de mer anmärkningsvärda påståendena i regeringens politik hör de som rör den offentliga sektorn, som också varit föremål för debatt tidigare i dag. Dit hör påståendena om att den offentliga sektorn måste hållas tillbaka för att industrin skall få erforderlig arbetskraft. Detta säger man samtidigt som driftinskränkningar, avskedanden och industrinedläggningar duggar tätt. Detta säger man samtidigt som man i budgetpropositionen förutspår ökad arbetslöshet. I budgetpropositionen noteras att den kommunala ökningstakten dämpats något. Detta tillskrivs bl.a. det minskade behovet av beredskapsarbeten. Men regeringen vill pressa tillbaka kommunerna ytterligare i ett läge när den själv förutspår ökad arbetslöshet och därmed ökat behov av kommunala beredskapsarbeten. Det som vid högtidliga tillfällen brukar beskrivas som ”samspelet mellan stat och kommun” har fått en särskild innebörd. Man kan säga att i samma takt som regeringen angriper standarden på olika områden — inklusive den kommunala servicen — ökar trycket på den kommunala sektorn. Ökad arbetslöshet, försämrade sociala och andra förmåner, minskade resurser för skolan, försämringar för pensionärer och barnfamiljer — allt detta skapar nya problem som kommunerna skall söka möta. Gör de det, då rusar Bohman fram och hotar med lagstiftning för att stoppa expansionen. Detta är en både cynisk och omöjlig politik. De som i kommunerna har att söka klara av den olösliga ekvationen att ta hand om följderna av regeringens politik utan att den kommunala konsumtionen ökar känner inte igen sig i regeringens beskrivning av kommunerna. De känner inte igen sig i den beskrivning som kommunministern Karl Boo söker ge från talarstolar landet runt. Hans budskap brukar vara: Kommunerna har aldrig haft så gott ställt som nu. Kommunministern kan tillåta sig att blanda ihop ett års tillfälliga kassaförstärkningar med de långsiktiga problemen så att bilden blir någorlunda snygg. Inga skönmålningar i världen kan dölja det faktum att man överallt i kommuner och landsting sitter och stryker i mycket angelägna budgetäskanden för att inte dra på sig Bohmans vrede. Där ryker biblioteksfilialer och bokbussar. Där senareläggs barnstugor. Där prutas på barnoch ungdomsverksamhet. Där ställs miljöförbättringar åt sidan, osv. Ett gemensamt drag för dessa prutningar är att de försämrar eller fördröjer viktig social service. Följderna blir ofta nya problem som kommunerna har att möta. Åtstramningarna mot kommuner och landsting bidrar också till ökad arbetslöshet och förvärrar problemen på områden där personalbristen redan nu håller på att knäcka de anställda, exempelvis inom vårdsektorn. Regeringens attacker på den kommunala sektorn är en del i angreppen på den grundläggande sociala standarden. Denna politik är reaktionär. Den får allt allvarligare konsekvenser, ju längre den drivs. Finansutskottets betänkande är i flera avseenden ett anmärkningsvärt dokument — anmärkningsvärt därför att det så öppet går till attack mot angelägna krav. Vpk-kravet på en planmässig utbyggnad av den offentliga sektorn avvisas med formuleringen: ”Enligt utskottets mening är problemet inte att planera för en utbyggnad utan att vidta åtgärder för att hindra en alltför snabb utbyggnad.” Det är det besked som finansutskottet ger till alla som köar för plats i barnomsorg, sjukvård eller äldreomsorg.

Det har som bekant inte saknats löften från regeringshåll om hundratusentals nya jobb. Om något skall kallas för svepande, så är det väl dessa vallöften! När det gäller kravet på arbetstidsförkortning till sex timmar per dag under 1980-talet med bibehållen lönestandard skriver utskottet: ”Mot bakgrund av den ekonomiska situation vårt land befinner sig i finner utskottet det förvånande att ett sådant förslag förs fram.” Det är alltså finansutskottets besked till alla som otåligt väntar på arbetstidsförkortning. Finansutskottet vill inte ens se det som en fråga som kan lösas inom ett årtionde. Dessa utskottsuttalanden har blivit väl hårdsmälta för socialdemokraterna, som i reservationer sökt nyansera språket något. Det nödvändiga, kraftfulla motståndet mot de borgerliga i finansutskottet har tyvärr inte reservanterna orkat med. Jag vill, herr talman, återknyta till den opinionsyttring som jag har redovisat här. Det behövs opinionsyttringar för en annan politik. Det är viktigt att alla som känner följderna av regeringens politik gör sina röster hörda. Det kan ske på många sätt — petitionslistor är bara ett. Det finns ingen annan väg att tvinga fram en bättre och rättvisare politik än en bred aktivitet över hela landet.

Herr talman! Kommuner och landsting svarar för ungefär 70 90 av den offentliga verksamheten. Kommunerna tar i anspråk närmare en fjärdedel av bruttonationalprodukten. Det är två grundläggande förhållanden som gör det nödvändigt för varje regering och varje politisk meningsriktning att ägna den kommunala ekonomin ett betydande intresse. Dess anpassning till den samhällsekonomiska utvecklingen har stor, för att inte säga avgörande, betydelse för strävandena att nå ekonomisk balans. För att nå detta mål är det nödvändigt med ett fungerande samspel mellan staten/regeringen å ena sidan och kommuner och landsting å andra sidan. I princip bör det vara så, att en uppgörelse om utrymmet för kommunal expansion skall vara klar och redovisad helst redan i finansplanen. Detta fanns med som en framtidsinriktning i kommunalekonomiska utredningens förslag, och systemet har börjat utvecklas under årens lopp. Det är självklart att samspelet måste fungera. Det gäller ansvaret för landets ekonomi och för den kommunala verksamhetens viktiga roll att ge service och omsorg åt de enskilda människorna. Ty det är just det saken gäller. Ibland får man av debatten det intrycket att kommunal verksamhet är något som vissa kommunalpolitiker ”leker med” för egen del. Så är det förvisso inte. Den kommunala självstyrelsen i svensk utformning är unik i världen. Det är angeläget att värna om och vidareutveckla denna med närhet till och inflytande för de många människorna samt med ansvar för en god hushållning och rätt användning av resurser. Det vore illa om tillfälliga, kortsiktiga politiska vinster skulle äventyra denna hörnsten i vår demokrati. Självfallet sätts detta på speciella prov i ett läge då vi måste dra ned på ökningstakten, starkt prioritera och t.o.m. göra omprövningar i den kommunala verksamheten. Ett sådant läge har vi just nu. Medvetandet om den totala ekonomiska situationen växer sig allt starkare också inom den kommunala sektorn. Det visas inte minst av att kommunerna i betydande utsträckning har lyckats bromsa expansionstakten de senaste åren. Under några år i slutet på 1970-talet redovisades årliga kommunala expansionsvolymer på 5-6 20. För år 1980 redovisas knappt 4 96, och för innevarande år beräknas expansionstakten ligga på strax under 3 20. Detta är i linje med de rekommendationer som regeringen tidigare har gett i anslutning till de totala samhällsekonomiska övervägandena. För de kommande åren är det emellertid nödvändigt att dämpa den kommunala expansionstakten ytterligare. Låt mig dock slå fast att det fortfarande handlar om en ökad kommunal verksamhet. Det är alltså inte fråga om en stagnation. Långtidsutredningens bedömning är att 1 96 i kommunal volymökning är vad vi måste anpassa oss till de närmaste åren. Därigenom bereds industrin utrymme för investeringar som kan garantera oss välstånd i framtiden. Regeringen har för sin del anslutit sig till långtidsutredningens bedömningar på denna punkt. Det är mot den bakgrunden de kommunala inslagen i det ekonomiska åtgärdspaketet, som presenterades för några veckor sedan, skall ses. När kommunerna redovisade en hög expansionstakt bidrog de — det skall inte förnekas — i allra högsta grad till att förhindra uppkomsten av arbetslöshet. Man kan grovt räknat säga att 1 26 i kommunal volymökning motsvarar ca 10 000 nya arbetstillfällen. Vid några tillfällen har den kommunala expansionstakten stått i strid med industrins önskemål om arbetskraft, men det har inte alltid varit fallet. Om den kommunala expansionstakten de närmaste åren kommer att ligga på omkring 1 26, är det utomordentligt angeläget att industrin verkligen förmår att ta till vara det ökade utbudet av arbetskraft. Det måste bli något av en utmaning för industrin att satsa offensivt och optimistiskt. Jag vill gärna i anslutning till vad Gunnar Sträng tidigare anförde säga att vi självfallet skall se till att vi kan arbeta oss ur en ekonomiskt besvärlig situation. Det är en målsättning som vi måste ha för ögonen. Men det är ändå nödvändigt att anpassa den offentliga volymökningen på den kommunala sektorn till vad som är möjligt i nuvarande läge. Det skulle vara intressant att för Gunnar Sträng återge vad han 1971 skrev i direktiven till den kommunalekonomiska utredningen. Då Gunnar Sträng inte är i kammaren, skall jag inte citera hela avsnittet. Men kontentan av Gunnar Strängs resonemang i dessa direktiv är att kommunerna inte skall få låna mer pengar, höja skatten eller erhålla ytterligare statsbidrag. Den uppfattning som Gunnar Sträng hade vid detta tillfälle är i långa stycken precis vad vi f. n. tvingas redovisa som en målsättning i arbetet.

Det är också viktigt — jag vill starkt understryka det — att industriell expansion kommer till stånd över hela landet. Och jag vill här erinra om att en flyttlasspolitik som nödvändiggör för tusentals människor att flytta till ett fåtal orter står i strid med kravet på kommunal återhållsamhet. Om stora grupper av människor tvingas flytta till ett fåtal kommuner i vårt land, måste dessa kommuner bygga ut den grundläggande kommunala servicen, vilket självfallet kommer att kosta pengar och driva upp expansionstakten. Decentraliseringsdelegationen har lagt fram material som visar att det är samhällsekonomiskt lönsamt att nyttja de befintliga resurserna. Lägger man därtill att det ur andra synpunkter är en riktigare politik för de många människorna, bör detta väga tungt i den bedömning som skall göras. Den som i dag lyssnar till den kommunalekonomiska diskussionen kan ibland få intrycket av att regeringen håller på att försätta kommunerna i en situation av armod och fattigdom. Så är naturligtvis ingalunda fallet. Det är lätt att med några siffror motbevisa denna falska argumentation. Mellan åren 1976 och 1980 har statsbidragens andel av de kommunala bruttoutgifterna ökat med närmare 3 procentenheter. Sammanlagt beräknas statens transfereringar till kommunerna år 1980 uppgå till 37,8 miljarder. För 1981 beräknas de ligga på 43,8 miljarder. Till denna kraftiga ökning av statsbidragen skall också läggas andra åtgärder som förbättrat situationen för kommunerna. Exempelvis har den allmänna arbetsgivaravgiften borttagits. Om den hade varit kvar i dag, skulle den ha belastat kommuner och landsting med drygt 2,5 miljarder. När Nils Berndtson gör den enkla argumentationen till visdom sker detta trots att det finns klara fakta redovisade som talar emot honom — fakta som är tillgängliga för inläsning. Av statens transfereringar av medel till kommunsektorn under de senaste åren är det i första hand skatteutjämningsbidragen som har utvecklats ordentligt. 1976 var skatteutjämningsbidraget 2,6 miljarder. För 1981 blir skatteutjämningsbidraget ca 9 miljarder — således en väsentlig ökning, Nils Berndtson. Detta är en satsning som knappast vittnar om en strävan att försätta den kommunala sektorn i armod och fattigdom. Det är angeläget att vi går vidare med förenklingar av statlig styrning och förbättrad skatteutjämning. En översyn av gällande regelsystem i detta avseende pågår. Bidrag till denna översyn kommer också in från berörda kommuner. Exempelvis har länsavdelningarna i de nordliga länen på eget initiativ satt i gång vissa utredningar. Det är också angeläget att andra statsbidragsregler kan förenklas och i möjligaste mån ges skatteutjämnande effekter. Strävan måste vara att öka de kommunala självbestämmandemöjligheterna. Det är min bestämda uppfattning att den bästa hushållningen med knappa ekonomiska resurser är att lägga ansvaret, engagemanget och initiativet när det gäller utvecklingsarbetet så nära människorna som möjligt. I debatten om den kommunala ekonomin framförs då och då propåer om ett kommunalt skattestopp i någon form. För vår del avvisar vi en sådan lagstiftning. Vår grundlag ger kommunerna beskattningsrätt. Det går inte att utan vidare gå förbi detta. Rent praktiskt skulle det också möta betydande svårigheter att konstruera en sådan här lag. Var skall nivån ligga? Det går ju inte att ”frysa” en utdebitering på nuvarande nivå, eftersom skillnaderna mellan kommunerna är så stora och förhållandena så starkt varierar. Ett skattestopp riskerar också att ge upphov till en omfattande byråkrati, exempelvis när olika dispensansökningar skall prövas. En riktigare väg är att ta till vara det engagemang och den initiativkraft som finns bland kommunala förtroendemän och tjänstemän, för att på så sätt också ta till vara möjligheten till en bättre hushållning och rationalisering inom den kommunala verksamheten. Det är en viktig uppgift att undanröja kostnadsdrivande detaljregleringar. Regeringen har tagit flera initiativ just i den riktningen. Det är en stor uppgift för regeringen att, tillsammans med riksdagen, hålla tillbaka kostnadsdrivande åtgärder. Förra veckan antog riksdagen en proposition med förslag till minskad detaljreglering och ökad kommunal självstyrelse och därmed också minskad byråkrati i den kommunala verksamheten. Det var ett mycket viktigt steg. Den särskilda stat-kommungruppen, där statssekreteraren i kommundepartementet är ordförande, har till uppgift att föreslå begränsningar av statlig normgivning och tillsynsverksamhet som medför ökade kostnader för kommuner och landsting. Till gruppen framförs också synpunkter och förslag rörande kostnadsdrivande och detaljreglerande föreskrifter som man vill ha förändrade. De här förslagen tas in från kommuner och landsting och även från enskilda. Kommunerna har således lämnat sitt bidrag i detta avseende, och en preliminär rapport har nu gått till stat-kommungruppen. Gruppens arbete kommer således i fortsättningen att till betydande del bygga på kommunernas egna redovisningar. Det är en gemensam uppgift för kommunerna och statsmakterna inkl. riksdagen att se till att man tar till vara de här möjligheterna och håller tillbaka de centrala verkens och fackmyndigheternas speciella sektorsintressen, som kan åstadkomma en utveckling med ökade kostnader för kommunerna. Vi måste gå den andra vägen och dra ner detaljstyrningen. Regeringen kommer i början av mars att träffa generaldirektörerna i ett fyrtiotal ämbetsverk för att diskutera just dessa frågor. Bl. a. som en följd av statsmakternas omfattande transfereringar till den kommunala sektorn har kommunerna i dag en god finansiell ställning. Det stora flertalet kommuner har under senare år stärkt sin soliditet med några procentenheter för vart och ett av åren. Det har skett ända sedan 1976, Nils Berndtson. De måste nu betraktas som väl konsoliderade och därvid rustade att möta också svårare tider. Jag vill gärna erkänna — och det vet alla — att situationen skiftar från kommun till kommun, från landsting till landsting. Vissa starkt expanderande kommuner har exempelvis tvingats till stora investeringar. Ålderssammansättningen är också av stor betydelse i det avseendet. Vidare varierar självfallet även ambitionsnivån ute i kommunerna. Regeringens sparåtgärder gentemot kommunerna skall ses mot bakgrund av att kommunernas och landstingens totala utgifter 1981 beräknas uppgå till ca 175 miljarder kronor. Sparåtgärderna motsvarar således endast ca 1 96 av kommunernas och landstingens hela utgiftssumma. Detta kan exempelvis jämföras med den betydelse som en balanserad lönerörelse har för kommunerna. Låt mig också säga några ord om de kyrkliga församlingarnas ekonomi. Här uppvisas av förklarliga skäl en om möjligt ännu mer varierad bild än när det gäller kommuner och landsting. Generellt kan hävdas att församlingarnas likviditet är sämre än kommunernas. Bland de 2 569 församlingarna finns åtskilliga med en mycket ringa folkmängd. Den ekonomiska omslutningen är således mycket begränsad. Det finns många exempel på församlingar där utgifterna stannar vid 40 000-50 000 kr. Där är varje tusenlapp intecknad för speciella ändamål. Jag är medveten om församlingarnas speciella svårigheter. Regeringen har för avsikt att i de fortsatta kommunalekonomiska övervägandena ta särskild hänsyn till de kyrkliga församlingarnas ekonomiska situation. Den kommunala ekonomins betydelse för den samhällsekonomiska balansen har kommit i fokus på senare tid. Det ger upphov till en viktig framtida debatt. Det finns enligt min mening betydelsefulla kopplingar också mellan den kommunalekonomiska debatten och strävandena att förstärka demokratin på lokal nivå. Jag vill i detta sammanhang peka på betydelsen av att vi i det kommunala arbetet tar till vara de enskilda människornas vilja till engagemang och ansvar.

Herr talman! Karl Boos siffror har den svagheten att de på intet sätt relateras till kommunernas ökade utgifter, bl.a. utgifter som en följd av regeringens politik med ökad arbetslöshet, ökad utslagning och därav följande tryck på den kommunala sektorn. Karl Boo förtiger också de olika försämringar av bidragen till kommunerna som har förekommit och som har aviserats, och han förringar de planer på nedskärningar i miljardklassen inom den kommunala sektorn som har aviserats. Mitt påstående, att man ute i kommunerna inte känner igen sig i Karl Boos skönmålningar, har bekräftats av Karl Boos anförande här i dag. Jag vill erinra Karl Boo om att man 1975 från centeroch folkpartihåll väckte motioner i riksdagen, i vilka man sade att en stark koncentration av reformverksamheten till bl.a. barnomsorg och åldringsvård var nödvändig. Man sade att den sociala tryggheten inte fick äventyras. Tvärtom, sade man, måste omsorgen om barn och gamla bli bättre.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 Men då riktar man nya attacker mot kommunerna och försöker genomföra nedskärningar för dessa. Är det så, Karl Boo, att ni har ändrat uppfattning, eller är också detta ett uttryck för att ni i regeringen har fått vika er för Gösta Bohmans inställning?

Herr talman! Nej, Nils Berndtson, min redovisning gav totalbilden av den kommunalekonomiska situationen. Där inräknades förändringar både beträffande neddragning av statsbidrag och i fråga om tillskott. Den totala procentsatsen när det gäller statliga transfereringar till kommunerna har under fyra år ökat med ca 3 90. Jag vill gärna säga till Nils Berndtson att de kommunalekonomiska resonemangen i kommunalekonomiska utredningen, där både Nils Berndtson och jag deltog, överensstämde med vad som redovisas i regeringens olika åtgärdspaket och i finansplanen. Vi säger klart ifrån att den kommunala verksamheten med nödvändighet måste anpassas till samhällsekonomins tillväxt. Självfallet kan inte centern, och det underströk jag också, vara med om att dra ned verksamheten i kommunerna, utan att de som då inte kan beredas sysselsättning kommunalt och landstingskommunalt kan få annat arbete. Det sade jag i mitt anförande, och det vill jag också hävda mycket bestämt i detta inlägg. Om vi nu anpassar volymutvecklingen till vad långtidsutredningen har bedömt vara möjligt — 1 96 när det gäller den kommunala sektorn — är det viktigt, och det må vara en utmaning till industrin, att resurserna tas i anspråk och detta på de platser där resurserna finns. Jag tänker då på arbetskraften, och bakom den är människan.

Herr talman! Det blev ju inte klarare huruvida synsättet 1975 gäller eller om det i vad avser regeringspolitiken har fått ge vika för en annan syn. Karl Boo åberopar den kommunalekonomiska utredningen, och jag vill erinra om att jag i en reservation till utredningens betänkande bl.a. påtalade den ofrånkomliga konsekvensen av en åtstramning på den kommunala sektorn beträffande sysselsättningen. Det var en fråga som utredningen behandlade alldeles för knapphändigt. Nu har regeringen - jag tror det var i sparpropositionen — själv redovisat att. Nr 87 sysselsättningen inom industrin under 1970-talet minskade med 100 000 Onsdagen den personer samtidigt som ökningen inom den kommunala sektorn uppgick till 25 februari 1981 400 000 personer. Av detta kan man naturligtvis dra olika slutsatser, men en slutsats måste man väl ändå dra: Hade inte den kommunala sektorn = Finansdebatt expanderat, skulle arbetslöshetssituationen ha varit mycket allvarligare. Jag tycker att man bör ta sig en funderare över detta. Eftersom Karl Boo nu tog upp just sysselsättningsfrågorna, vill jag hävda att regeringen gör sig skyldig till en stor felsyn när den diskuterar sysselsättningen och den kommunala expansionen. Det är ju inte brist på arbetskraft som kännetecknar industrin i dag, när företagen avskedar och lägger ned på löpande band. Inom vissa delar av den kommunala verksamheten råder det stor personalbrist, exempelvis inom sjukvård och äldreomsorg. Därtill kommer att regeringens allmänna åtstramningspolitik leder till en ökning av trycket på kommunerna. Men det är inte heller så, Karl Boo, att exempelvis exportindustrierna och vårdsektorn efterfrågar samma arbetskraft. Såväl i fråga om utbildning som beträffande lokalisering råder stor skillnad i efterfrågan. Slutligen, det är cyniskt att förutsätta att människor skall gå utan arbete och utgöra en reserv för industrins eventuella behov.
Herr talman! Jag vill komplettera bilden av regeringens åtgärdspaket med att framhålla att det rör sig om omfattande åtgärder för att aktivera den industriella sektorn och då icke minst vår exportindustri. Senare i den här debatten kommer industriministern att redogöra för detta. Det är det som man skall ta som utgångspunkt också när det gäller att nyttja de resurser som inte kommer att kunna tas i anspråk av den kommunala sektorn. Det var där jag gjorde min utmaning mot den industriella sektorn — man måste ha optimismen och inriktningen att kunna göra så. Sedan vill jag gärna också kommentera Nils Berndtsons fråga tidigare beträffande matmomsen och det stora material i form av listor med namnunderskrifter och liknande som han bar fram till talarstolen. Det är ett motsägelsefullt resonemang som Nils Berndtson för när han vill minska de statliga inkomsterna och samtidigt öka utgifterna — det minskar inte budgetgapet, Nils Berndtson. Sedan är det bara att erinra om att livsmedelssubventionerna över statsbudgeten har varit en kompensation för just momsen på mat. När man nu i viss utsträckning tvingas ta bort desssa subventioner sker det med beaktande av att vissa särskilt utsatta grupper kompenseras. När momshöjningen skedde ökades barnbidraget. Nu kommer regeringen att vidta åtgärder och föreslå ett förbättrat barnbidrag för treoch fyrabarnsfamiljer — för att nämna ett exempel.

Jag hoppas, Nils Berndtson, att vi ändå i lugn och saklig ton skall kunna diskutera så viktiga frågor som svensk samhällsekonomi utan att ta till de förslag som Nils Berndtson har fört fram i den här debatten.

Herr talman! Bortsett från de schablonuttryck som ständigt används från socialdemokratiskt håll i den här debatten var det många intressanta synpunkter som Arne Gadd förde fram i sitt anförande. Jag vill emellertid säga att när han påstår att regeringens politik inte leder landet ur den besvärliga situation som det befinner sig i och exemplifierar detta med att de vidtagna åtgärderna inte har minskat budgetgapet, är det en direkt felinformation. Om inte åtgärderna i det första åtgärdspaketet hade vidtagits, om inte momshöjningarna hade skett, skulle självfallet ökningen av budgetunderskottet ha varit större än 12 miljarder. Där skall man — och det vet Arne Gadd — bedöma de 12 miljarderna på så sätt att vad gäller två tredjedelar av dem kan det göras en hänvisning till relationen i utbetalningarna från stat och kommun. Denna del är beroende av utbetalningsperioderna, den är beroende av eftersläpningen och av förändringen av inkomstunderlaget för den kommunala delen av skatten. —- Därutöver kommer de ytterligare förslag som annonseras från regeringens sida. Jag vill bara säga detta för att ge en någorlunda rättvisande bild av vad som har blivit resultatet av de åtgärdsinriktade förslag som regeringen har lagt fram. Sedan vill jag gärna, när det gäller rationaliseringar inom den statliga verksamheten, erinra om att det i de två tyngsta verken, socialstyrelsen och skolöverstyrelsen, har skett och sker ett översynsarbete. Denna översyn skall sedan, som också annonserats, fortsätta på annat håll. Jag vill också mycket klart säga, att det är viktigt att man ser till att på alla områden försöka minska byråkratiseringen och förenkla den administrativa omslutningen så mycket som möjligt. Sedan är det riktigt att notera att vi självfallet bör se till att vi får en arbetsmarknad över hela landet som tar hand om den arbetskraft som finns till arbetsmarknadens förfogande. Jag underströk i mitt första anförande, och jag vill säga det än en gång, att det självfallet skall ske ett direkt samspel mellan förändringarna på den offentliga — i första hand den kommunala — sektorn och den ökning av arbetskraften som den industriella sektorn är beredd att ta på sig.

Herr talman! Jag vill bara kort erinra om vad jag sade i mitt tidigare anförande, nämligen att vi självfallet skall ha en sådan uppläggning att vi allesammans i det här landet skall hjälpas åt att arbeta oss ur en svår ekonomisk situation. Den inställningen till lösningar i besvärliga konjunktursituationer har centern alltid haft, och den vill vi manifestera även nu. Och denna uppfattning har genomsyrat hela vår inriktning när det gäller förändringen av utrymmet för den offentliga sektorn så att det blir ett större utrymme för den industriella sektorn. Vi anser att man på det sättet skall få ökade resurser för vår framtida välfärd. Arne Gadd sade i ett tidigare inlägg att centern och folkpartiet i regeringen har anslutit sig till en moderat inriktad politik. Då vill jag bara kort fråga Arne Gadd: Tycker Arne Gadd att de förändringar i realisationsvinstbe skattningen som har kommit till är någonting signifikativt för moderater? Tycker Arne Gadd att den skatteflyktsklausul som vi har fått är någonting signifikativt för moderaterna? Tror Arne Gadd att insatserna i utredningar för att komma till rätta med underskottsavdragen och nolltaxeringarna är någonting specifikt för moderaterna? Jag ville gärna ställa de här frågorna till Arne Gadd.

Herr talman! Kjell-Olof Feldt, som just nu lämnar kammaren, har tidigare i dag gett en analys av vårt lands nuvarande ekonomiska läge och låtit piskan vina över regeringen och påstådda misslyckanden, liksom en del av hans efterföljare här har gjort. Det är glädjande att kunna konstatera att både jag, och jag tror de borgerliga partierna i sin helhet, i väsentliga delar kan instämma i hans analys av läget. Jag kanske också skulle kunna sträcka mig så långt som att erkänna att de borgerliga regeringarna begått ett och annat misstag under de gångna åren, som i någon mån bidragit till att skapa den nuvarande situationen. Men det finns ingen anledning för mig att i dag fördjupa mig i dessa frågor. Jag skulle bara vilja göra en anmärkning här. En väsentlig orsak till de svårigheter den första borgerliga regeringen kom att stå inför 1976 var att det omtalade dukade bordet kanske hade både skålar och fat framsatta, men att dessa vid närmare betraktande visade sig ingalunda vara fyllda. Med det politiska system och den politiska tradition som vi har i Sverige är det oundgängligt att bromssträckan vid inträffade allvarliga svårigheter är ganska lång. En annan sida av samma sak är att accelerationen också är förhållandevis långsam. Det kanske inte alltid har varit lätt ens för de borgerliga partierna inbördes att komma överens om färdriktning eller i varje fall om vilka krafter som behövde mobiliseras för att man skulle komma ur situationen. Problemet har självfallet inte underlättats av att socialdemokratin och den socialdemokratiska pressen visat en total ovilja till varje slag av samförstånd eller ens fruktbara överläggningar. Jag noterade att Kjell-Olof Feldt hävdade att vinstnivån inom företagen måste bli högre och att mer riskvilligt kapital krävdes. Skälet var att enda sättet att komma ur den nuvarande ”underförsörjningskrisen” — jag citerar vad han sade — var att öka exportproduktionen och också få fram en bättre svensk konkurrenskraft på hemmamarknaden gentemot utländska företag. Det socialdemokratiska receptet att nå detta är företagarfonder och produktionsavgifter. Det sistnämnda skulle ju drabba företagen genom högre produktionskostnader och skulle sålunda gå stick i stäv mot våra allmänna strävanden. Jag skall inte orda mycket om löntagarfonder, men jag vill ändå säga att det förefaller väl orealistiskt — för att inte säga naivt — när Kjell-Olof Feldt inbillar sig att de anställda genom medverkan i sådana skulle känna delägarskap i företagen och därmed en ökad solidaritet, och att de för den skull var villiga att nöja sig med lägre löneökningar. Det enda de konkret skulle se vore — om teorin höll — att löneökningarna blev lägre än de annars skulle ha blivit, men de skulle inte få se röken av sina s.k. insatser i företagen. Om de däremot får behålla sin del i det marknadsmässiga utrymmet för löneökningar — som det brukar heta — har de större möjligheter att privat köpa aktier eller på andra sätt frivilligt skaffa sig del i landets ekonomiska utveckling. Detta är vad vi inom moderata samlingspartiet kallar ägandespridning. Regeringen har under de senaste åren vidtagit vissa åtgärder för att öka tillgången på riskvilligt kapital, som vi alla är överens om behövs. Och jag vill här skjuta in att socialdemokratins kritik — som Gunnar Sträng nyss var inne på — att sådana åtgärder kanske inte alltid ökar nettosparandet utan endast innebär en överflyttning av sparandet från en form till en annan, möjligen ibland kan vara riktig. Men det centrala här är just att en större del av sparandet förs över till riskvilligt kapital. I detta syfte har genom lagstiftning möjligheter öppnats för alla medborgare, och på sistone kanske särskilt för de anställda beträffande det egna företaget, att i ökad utsträckning köpa aktier. Vi är ju överens om att en sådan utveckling i och för sig är önskvärd, ja nödvändig. Det fina med detta system är att de enskilda människorna härigenom själva blir ägare till sina andelar och indirekt också till sina aktier och att de enligt vissa regler själva kan disponera över sitt innehav. Redan i dag kan konstateras att dessa nya sparformer håller på att bli oerhört populära och därmed just medför de konsekvenser man önskat uppnå. LO-tidningens senaste nummer har t.o.m. en kalkyl om att de på ett år skulle kunna gå upp till ett värde av 1,8 miljarder kronor. Denna utveckling har väckt stor uppmärksamhet utomlands. De engelska bankerna rekommenderar nu engelsmännen att börja köpa svenska aktier. Den engelska investeringstidskriften Investors” Chronicle har två veckor i rad framhållit den svenska marknadens intressen för England och väntade uppgång — åtminstone för den händelse inte socialdemokraterna skulle återkomma i regeringsställning. En fransk bankman förklarade för mig att Sverige nu äntligen åter håller på att få en fungerande kapitalmarknad och att Stockholmsbörsen kan mäta sig med de fyra främsta övriga Europabörserna. Detta är naturligtvis av central betydelse för Sverige. Inte minst när det gäller våra möjligheter att under en övergångsperiod fortsätta vår utländska upplåning som sannerligen ter sig mycket bekymmersam, vilket Arne Gadd nyss berörde. Men det är naturligtvis också av yttersta vikt när det gäller företagens möjligheter att utge nyemissioner. Utan nyemissioner blir det ju inget nytt riskvilligt kapital utan endast en sakta snurrande karusell med redan existerande aktier. Denna utveckling tycks inte ha lämnat Kjell-Olof Feldt någon ro, och han har med ljus och lykta letat efter något att invända. I dagens anförande påstod han t.o.m. att olagliga åtgärder i detta sammanhang förekommit. Han har gått så långt att han har föreslagit den exceptionella åtgärden att finansutskottet skulle ta ett initiativ till att undersöka lagligheten av vissa företeelser. Redan ett beslut i en sådan riktning skulle naturligtvis innebära ett starkt misstänkliggörande av den förda politiken. Dessutom är riksdagens finansutskott inte ett rättsorgan, utan sådana uppgifter ligger på andra instanser. Det är självfallet, vilket jag också förvissat mig om, att vederbörande organ, t.ex. bankinspektionen, redan prövat lagligheten av de åtgärder som vidtagits. Kjell-Olof Feldt har främst haft två invändningar. Han frågar sig om det är förenligt med aktiebolagslagen att företag lämnar lån till de anställda i en viss proportion till deras egna insatser för att genom de anställdas särskilt upprättade fond inköpa aktier. Det är svårt att se att det skulle ligga något juridiskt antastligt i detta tillvägagångssätt. Det är ju inte företaget som blir ägare till aktierna utan endast fondmedlemmarna. Hans påstående häromdagen i debatt med ekonomiministern, att systemet i realiteten innebar att företagen nu kunde köpa sina egna aktier och ha full kontroll över dessas rösträtt, stämmer inte heller med verkligheten, vilket jag tror att Lars Tobisson påpekat tidigare i dag. Enligt bestämmelserna skall minst hälften av fondstyrelsen bestå av representanter för de anställda, vartill även staten i viss utsträckning kan eller skall ha representanter. Sedan kan man ju lägga till att genom detta finansiella engagemang från företagens sida drar man in en hel del likvida medel från t.ex. den grå kreditmarknaden, vilket Kjell-Olof Feldt av andra uttalanden att döma anser värdefullt. Sedan vänder sig Kjell-Olof Feldt också mot att löntagarna redan första året av sitt medlemskap i de nya fonderna får ett skatteavdrag som baserar sig på ett större belopp än deras eget sparande ifrågavarande år, under förutsättning att företaget lämnat lån. I realiteten innebär dock detta skatteavdrag egentligen endast att man flyttar i sig rimliga skatteavdrag från lånets hela amorteringstid redan till första året. Det är klart att det kan finnas olika uppfattningar om lämpligheten av denna teknik. Men vi befinner oss nu i en situation där det är nödvändigt att öka riskkapitalet och till den ändan skapa ett större intresse och förhoppningsvis ett större totalt sparande hos landets medborgare. Kjell-Olof Feldt framhöll vidare i sin debatt med ekonomiminister Bohman att löntagarna i realiteten blir livegna genom att de ansluter sig till sådana här fonder, för hur skall de då kunna lämna företaget? Det är ingen större konst med det. De får naturligtvis betala tillbaka i den mån de lämnar företaget inom en treårsperiod, vilket är den vanliga amorteringstiden. Därefter händer ju inget annat än att de, vare sig de lämnar företaget eller inte, kan få ut de andelar de har tjänat in. Lämnar de sin anställning tidigare, måste de naturligtvis omedelbart återbetala det lån de har fått från företaget, och det är inte konstigare regler än för vilket annat lån som helst som förekommer på marknaden. Jag kan därför sammanfattningsvis endast uttrycka den förhoppningen att löntagarsparandet kommer att ge ett mycket positivt resultat och därigenom i icke oväsentlig mån bidra till att landets ekonomi och finanser åter utvecklas i en för medborgarna tillfredsställande riktning. Medvetet — eller möjligen omedvetet — har dessa goda strävanden att öka tillgången på riskvilligt kapital ägt rum jämsides med vissa mindre tillfredsställande händelser. Statsupplåningen för att under dessa år täcka budgetunderskottet har i väsentlig grad ägt rum inom banksystemet och hos de stora internationella spararna i form av obligationsförsäljning. Däremot är det alldeles felaktigt som det står i den socialdemokratiska reservationen till det utskottsbetänkande vi behandlar i dag, att staten har börjat låna utomlands för att finansiera sina egna utgifter. Det måste vara en icke-ekonom som har hållit i pennan här. Självfallet kan icke de lån vi tar utomlands täcka ett budgetunderskott. De är till för att täcka landets underskott i betalningarna. Ett inte obetydligt bidrag har emellertid de enskilda hushållen lämnat genom köp av premieobligationer. Föregående år drog staten härigenom in över 4 miljarder kronor, och för i år hade man planerat emissioner av premieobligationer till ett värde av 5 miljarder kronor. Ännu så sent som i oktober kunde ett premieobligationslån emitteras till en kurs av 207 kr., dvs. 3,5 Zo överkurs. Endast 14 dagar senare gick bottnen totalt ur denna marknad, som jag tror att riksbankschefen uttryckte sig, genom en regeringsproposition rörande kvittningsmöjligheterna. I dag ligger premieobligationskurserna långt under pari och når knappt upp dit ens omedelbart före en dragning. I nuvarande läge är det helt otänkbart för riksgäldskontoret att placera ett enda premieobligationslån på marknaden. Det betyder ett bortfall av lånemöjligheter på 5 miljarder kronor. Jag frågar mig om man inte från regeringens sida skulle ha kunnat skapa ett ökat intresse för aktiesparandet utan att samtidigt vidta åtgärder som för hundratusentals människor betytt väsentliga förluster och ett förlorat förtroende för en smidig låneform. Att man från socialdemokratisk sida helt stött regeringens åtgärd på just denna punkt gör inte min tveksamhet mindre. Jag frågar mig hur regeringen avser att kompensera detta bortfall. Hoppas man kunna skapa nytt förtroende för premieobligationer, eller skall det här systemet sakta tyna bort? Om det sistnämnda är fallet, vad skall då komma i stället? Ett beslut på detta område brådskar för att minska riskerna för en inflatorisk utveckling. Till slut skulle jag vilja ta upp några punkter som har berörts här i debatten dels av Arne Gadd, dels av Anita Gradin. Anita Gradin talade om värdet av den offentliga konsumtionen. Den är värdefull för alla medborgare, sade hon, och den blir inte billigare om den sker i privat regi. Nu gäller inte hela frågan om vi skall ha en offentlig konsumtion av den storlek vi har i dag, utan den gäller att hålla ökningstakten nere i nivå med vad våra ekonomiska resurser tillåter. Det är klart att det på vissa områden krävs en ökning, men detta måste då i stort sett medföra en omprioritering, en prövning av vad man i stället kan avstå ifrån inom den Jag vill nog invända litet grand när Anita Gradin säger att det inte blir billigare med sjukvård i privat regi än i offentlig. Det kan man verkligen diskutera. Det har sagts när man från en del håll har talat om en privatisering av sjukvård, och kanske av skolor, att den givetvis inte får ske på bekostnad av vården. Nej, självfallet inte. Jag tror inte att någon av dem som har talat om dessa möjligheter har avsett något sådant. Människors möjligheter att få sjukvård och skolundervisning skall givetvis även i framtiden vara lika oberoende av ekonomiska tillgångar som i dag. Frågan är bara om det inte rent av oftare kan bli billigare med privat verksamhet på olika områden som nu ligger under offentlig skötsel. Det kan bl.a. gälla på skolans område. I exempelvis Danmark har man ett helt annat system, där en skolpenning följer barnet. Även sjukvård i privat regi skulle kanske ställa sig icke obetydligt billigare med samma kvalitet på vården för den enskilde som nu. Samma sak kan naturligtvis gälla för andra, stora delar av den offentliga verksamheten. Vi har exempelvis hört talas om att städverksamhet ställer sig dyrare i statlig och kommunal regi än i privat. Här finns alltså en hel del att göra. Arne Gadd tog upp frågan om transfereringarna, som är en viktig del av den offentliga verksamheten, och sade att de inte kunde minska. Dessa kommer fattiga människor till del, sade han, och det gör de naturligtvis i viss utsträckning. Dessa måste därför prövas mot andra åtgärder. Situationen är emellertid den att det förekommer en överkonsumtion på både den privata och offentliga sektorn. Denna konsumtion betalas nu med skatter som — och det är alla överens om — är för höga men som ändå inte räcker till. Det resulterar i ett underskott i vår betalningsbalans, och åt detta måste något göras. Nu sade Gunnar Sträng att vi borde göra försiktiga sänkningar av marginalskatten. Han uttryckte sig mycket mildare än vad socialdemokraterna göri sin reservation, där det talas om en avsevärd och generell sänkning av marginalskatten. Om nu medborgarna inte accepterar det nuvarande skattesystemet, så måste de rätta mun efter matsäcken. Därför är det nödvändigt att skära ned någonstans, så att vi kommer i balans. Alla i den här kammaren lär vara överens om att målet på sikt måste vara att öka produktionen, så att vi kan tillgodose medborgarnas konsumtionsbehov. Det går emellertid inte att komma ifrån att vårt land i dag befinner sig i en allvarlig ekonomisk situation. När Arne Gadd talar om nödvändigheten av att lösa problemen genom en ökad produktion och inte genom att skära ned på den offentliga sektorn, så är det i och för sig riktigt. Men det går inte att uppnå det utan att först genomgå en viss kontraktionsprocess som skapar balans. Därefter kan man starta på nytt. Det finns därför ingen anledning att ställa kraven på den offentliga sektorn och den enskilda industrisektorn mot varandra.

Herr talman! Jag kan till att börja med konstatera att inte heller kommunministern ville stanna kvar efter sitt anförande i kammaren. Det som kommunministern sade i debatten med Nils Berndtson — nämligen att han ansåg att Nils Berndtson manade till upplopp mot regeringen — syftade säkerligen på vad som hände i Spanien för ett par dagar sedan. Men om det är på det viset att kommunministern Karl Boo ser petitionskampanjer och andra liknande aktiviteter mot regeringens svångremspolitik som upplopp, ja, då förefaller det som om det fanns en stor nervositet inom regeringen. Karl Boos jämförelse mellan folkliga opinionsyttringar och statskuppsförsök av en grupp fascister är allvarlig. Är det här också ett uttryck för regeringens syn på demokratiska opinionsyttringar, är det ännu allvarligare! Dagens finansdebatt har förts i skuggan av en nyligen avslutad avtalsrörelse som för det stora flertalet lönarbetare på den privata sidan betyder fortsatt stor reallönesänkning. För de offentligt anställda finns det ännu inget avtal, även om det dock är att förmoda att slutresultatet också kommer att hamna inom detta område och att det för de människorna knappast blir annat än en reallönesänkning. Regeringen förutsätter i finansplanen att arbetslösheten skall öka ytterligare. Samtidigt förutskickas ytterligare nedskärningar av den nödvändiga offentliga sektorn. Däremot aviserar regeringen inte nedskärningar i den onödiga offentliga sektorn, exempelvis krigsmakten. När regeringen klagar över att den ekonomiska situationen är så dålig här i' landet gör den det som om den själv hade suttit på parkett och tittat på och inte medverkat. Så är nu inte fallet. Regeringen har i allra högsta grad 121 medverkat till att denna ekonomiska kris antagit de proportioner som den nu har, och regeringen kommer även i fortsättningen att aktivt medverka till att den blir ännu värre. Det framstår klart i finansplanen att arbetslösheten skall öka. Där finns att läsa att bostadsproduktionen skall minskas ytterligare och att priserna beräknas stiga med ytterligare omkring 10 96. När så C.-H. Hermansson tidigare i dag ställde frågan till ekonomiministern om han anser att dessa åtgärder är positiva — vilket Gösta Bohman påstått att regeringens åtgärder är — sade samme ekonomiminister att han skulle svara herr Hermansson, om herr Hermansson ställer ”riktiga” frågor. Konsekvensen av ett sådant resonemang av herr Bohman är att frågor om hans finansplan inte är några riktiga frågor och alltså bör stå obesvarade. Regeringens budgetoch finanspolitik leder till fortsatt ekonomisk kris. Regeringen vägrar att förstärka inkomstsidan i budgeten. Tvärtom minskar man den i reala termer. Dessutom späds detta på genom att regeringen genomför lättnader för aktiespekulation på skattebetalarnas bekostnad, vilket leder till att intäkterna av aktievinstbeskattningen minskar. På utgiftssidan gör man däremot besparingar — och på ett sådant sätt att krisen på intet sätt underlättas för de berörda. Tvärtom skall arbetslösheten öka, och några resurser får på intet sätt tas i anspråk för att öka beredskapsjobbens antal för att därigenom ge en del av de arbetslösa sysselsättning. Det är en mycket märklig filosofi, som bygger på att statens finanser skall friskna till genom ökad arbetslöshet. Med en sådan bedömning följer att människor i produktion, vare sig det är i offentlig eller privat verksamhet, inte ger samhälleliga vinster. Med ett sådant resonemang är det endast gradskillnader mellan den bedömning som regeringen för fram och den politik som bedrivs i Milton Friedmans försöksanläggning Chile. Herr talman! Regeringen hävdar att marginalskatterna måste minskas och bedriver därför en politik som medför en minskning av skatterna på de höga inkomsterna och de arbetsfria inkomsterna. I de lägre eller normala inkomstskikten görs däremot inga förändringar neråt. Där ökas i stället hela tiden skattebördan. För dessa inkomsttagare har marginalskatterna ökat på grund av höjda kommunala skatter och stillaliggande statsskattesatser. Regeringen för i sitt ekonomiska handlingsprogram fram att marginalskatterna skall minskas till 50 96. Det betyder att det även i fortsättningen kommer att föras en orättvis och ojämlik skattepolitik. Dess praktiska konsekvenser blir att skattetrycket över statsskatten för den genomsnittlige LO-medlemmen blir i stort sett oförändrat, medan de med inkomster över normala arbetarlöner ges skatteminskningar. Det innebär att de som årligen har inkomster på upp till drygt 60 000 kr. inte får del av dessa lättnader, medan de med inkomster över denna summa ges ökade skattelättnader. Vad som i övrigt händer till följd av detta förslag är att statens finanser ytterligare försämras, i stället för att förbättras, vilket borde ske. Tillsammans med den nuvarande effekten av indexregleringen av skatteskalorna kostar detta 14—15 miljarder kronor, dvs. ungefär hälften av det verkliga budgetunderskottet, socialavgifter borträknade. Indexregleringens verkningar hittills har knappast gynnat de vanliga lönarbetarna i landet. En låginkomsttagare har genom indexregleringen och borgarregeringarnas marginalskatteförändringar fått en skatteminskning med mindre än 1 000 kr. i statlig beskattning. Detta har mer än väl ätits upp av ökad moms och höjda punktskatter. För en normalinkomsttagare har skatten under dessa fyra år minskat med ca 5 000 kr., medan den för en höginkomsttagare har uppgått till mellan 15 000 och 35 000 kr. Det är denna skatteprofil som nu tydligen ytterligare skall förstärkas genom marginalskattesänkningen till 50 26. Det är denna väg regeringen väljer att urholka statens finanser — genom att ge åt de redan rika och låt de fattiga betala. Det finns andra områden som det vore bättre att ta itu med för att förstärka statens och även kommunernas ekonomi. Jag tänker närmast såväl på skatteflykten och den ekonomiska brottsligheten som på saneringar i avdragssystemet. Det finns regeringsledamöter i detta land som brukar hävda att minskade marginalskatter skulle leda till högre skattemoral. Jag tror inte på det resonemanget. Om det vore på det viset, skulle länder med avsevärt lägre skattetryck än Sverige också ha mindre skatteflykt och ekonomisk brottslighet. Sådan är emellertid inte verkligheten. I USA, för att ta ett exempel, är denna brottslighet — i varje fall ännu så länge — avsevärt högre samtidigt som skatterna är lägre. De som skatteflyktar och bedriver ekonomisk brottslighet gör alltså detta oavsett skattesystemets tryck — och de gör det av helt andra orsaker. I vårt land omsätter den ekonomiska brottsligheten summor som sannolikt vida överskrider underskottet i budgeten, utan att regeringen vidtar några som helst kraftåtgärder för att komma till rätta med detta. Här vore det angeläget med samma aktivitet från regeringen som den visar när det gäller att bestjäla pensionärerna på deras pensionsökningar. Men så är inte fallet. De eventuella förslag mot denna allvarliga samhällsfara som skall komma från regeringen blir inte annat än marginella — om man får utgå från de åtgärder som vidtagits genom en urvattnad skatteflyktsklausul och en meningslös lag om konkurskarantän. Fortfarande lever företag med mer eller mindre skumma affärer gott på statens behov av entreprenadföretag. Och regeringen har uttalat att denna verksamhet skall utökas. På samma sätt förhåller det sig när det gäller entreprenader åt kommunerna, även om det här har visats något större aktivitet för att stoppa denna typ av brottslighet. Likaså borde en regering som påstår sig vilja sanera statens finanser titta litet mer på orsakerna till bristerna på inkomstsidan och på varför statsfinanserna inte ökar i önskvärd omfattning. Här har det mycket omfattande avdragssystemet ökat i omfattning, så att summan av avdragen totalt nu uppgår till nästan lika mycket som regeringen redovisar som underskott i statens budget. Detta omfattande avdragssystem borde redan för länge sedan ha sanerats, men regeringen har, med sin borgerliga majoritet här i kammaren, konsekvent avvisat alla vpk:s förslag på den här punkten. Nu utgör detta i stället ett mål för spekulation av s.k. skatteplanerare m.fl. Fysiska personer gör underskottsavdrag på uppåt 15 miljarder kronor. Den allra största delen av dessa utgörs av ränteavdrag för egnahemsboende. En liten promenad i villaområdena borde väcka även en borgerlig politiker till eftertanke. Där ser man ofta den ena lyxvillan efter den andra, och den ena överglänser den andra. Men detta må väl i viss mån vara upp till var och en, om det vore på det sättet att alla själva betalade sitt boende. Men så är ingalunda fallet. Just genom avdragssystemets utformning och utbredning belastar dessa människor med sina boendekostnader vanliga arbetare och tjänstemän, som främst bebor hyreslägenheter. Det är alltså de vanliga människorna som betalar dessa ”lyxlirares” levnadsomkostnader, tack vare de möjligheter till skatteminskning som medges i systemet. Dessa överklassens privilegier är det som regeringen slår vakt om när den inte på något sätt vill medverka till att ett avdragstak sätts och att man medger avdrag från skatt med en viss procent och inte som nu från inkomst. På så vis skulle statens finanser och kommunernas ekonomi kraftigt kunna förbättras och en större rättvisa i boendet dessutom uppnås. Däremot innebär det naturligtvis inte att vanliga människor i vanliga småhus skulle tvingas flytta — något som regeringsledamöter gärna skrämmer med i valtider när en sådan här fråga kommer på tal. Kraftfulla åtgärder i enlighet med vad vpk föreslagit i motioner till detta riksmöte om den ekonomiska politiken, budgetpolitiken och även skattesystemet innebär att man skulle uppnå en helt annan inkomstfördelning. Ett paket med åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten, mot avdragssystemet och mot skatteflykten och reformeringar i övrigt skulle kunna ge ett minskat skattetryck för människor i låga och normala inkomstlägen och ett rättvist skattesystem, som skulle utgöra en avsevärt bättre grund än nuvarande inför den kommande avtalsrörelsen. Men framför allt skulle det verkliga budgetunderskottet kunna elimineras utan att den offentliga sektorn slaktas eller att pensionärerna — enligt den borgerliga modellen med basbeloppet — blir bestulna på sina pensioner. En annan intressant inkomstkälla är slopande av dets.k. skattesparandet. Det kostade 1980 ca 1 miljard för staten, enligt bedömningar som LO-tidningen har gjort, och det gynnar endast människor med höga inkomster som har möjlighet till sparande. För vanliga jobbare, som år ut och år in utsatts för reallöneminskningar, finns det inte något överskott till skattesparande. Det finns inte heller några fakta som talar för att sparandet har ökat genom s.k. skattefondsoch aktiefondssparande. Det har å andra sidan hävdats att så skulle vara fallet, men det finns inga indikationer för detta. Däremot kan man klart konstatera att det har skett en stor omflyttning av sparandet från andra sparformer till just denna skattesubventionerade sparandeform. Gösta Bohman sade tidigare i dagens debatt att det var bra att anställda fick köpa aktier i företagen via aktiesparfondssystemet. När det gällde att ge gåvor och bidrag till de privata företagen i landet gick den förra trepartiregeringen en något annorlunda väg än den nuvarande. Då var Åslingdoktrinen den allenarådande. Staten gav ut den ena miljarden efter den andra av skattebetalarnas inbetalda medel till de privata företagen. Efter valet 1979, då moderaterna hade stärkt sin position i regeringen och därigenom också tog den direkta ledningen för den, lades Åslingdoktrinen åt sidan. Detta gjordes därför att den i viss mån stred emot storfinansens intressen. I den nya trepartiregeringen fick moderaterna igenom sin konstruktion av ett nytt gåvooch bidragssystem. Man genomdrev nämligen aktiefondssparandet. I namn av frivillighet och valfrihet ges bolagen nu nytt s.k. riskvilligt kapital genom aktiefondssparande och därmed minskade skatteinkomster för kommunerna. Genom det framlagda ekonomiska handlingsprogrammet visar regeringen som jag ser det en fullständig nonchalans mot de löntagare som fått ett avtal som innebär ytterligare reallönesänkning. Redan när avtalet tecknades hade prisökningarna ätit upp vad avtalet ger i nominell ökning. Ytterligare minskningar av livsmedelssubventionerna är aviserade. Som framgår av finansplanen kommer prisökningen att fortsätta. Man kan naturligtvis räkna med att detta medför en ytterligare minskning av köpkraften. Regeringen talar i det sammanhanget om marginalskattesänkning till 50 96 och säger att detta kommer att innebära ökad köpkraft. Då måste man ställa de här frågorna emot varandra. Kommer den somii dag inte har högre marginalskatt än 50 96 — dvs. den genomsnittlige LO-medlemmen — att få en ökad köpkraft genom en marginalskattesänkning? Nej, knappast. Men i regeringens ekonomiska handlingsprogram sägs att marginalskattesänkningen skall totalfinansieras, om möjligt genom tvångssparande.

Jag vill, herr talman, yrka bifall till de vpk-motioner som behandlats i betänkandet, samtidigt som jag beklagar att den här debatten genom riksdagens behandling av dessa frågor på något vis har blivit stympad. Att diskutera finanspolitik innebär inte bara att diskutera utgiftssidan utan i allra högsta grad att diskutera inkomstsidan och skattepolitiken, men den debatten har hittills sannerligen lyst med sin frånvaro.

Herr talman! Jag skall be att få ägna några minuter åt två av det svenska språkets populäraste ord. Det ena är avdrag och det andra bidrag. Rent skrivmässigt är de här två orden mycket lika varandra, det är bara två bokstäver som skiljer. I verkligheten är det också ofta samma sak. Men för gemene man tycks de rent psykologiskt uppfattas som vitt skilda saker. Höginkomsttagare skäller ofta på ”alla dom där bidragen ni politiker öser ut”. Andra rasar över alla avdrag som medför att en del personer lever gott men taxerar noll. De som försöker vinna röster på att vara höginkomsttagarnas företrädare vänder sig sällan i sin sparivran mot avdragen. De som fiskar väljare genom att framställa sig som låginkomsttagarnas vapendragare rasar mot varje antydan att ta bort eller sänka något bidrag. Det har gått en magii orden, som tycks förblinda de flesta av oss så mycket att vi inte ser skogen för bara trän. För många gånger är bidrag och avdrag samma sak, nämligen subventioner från staten till enskilda eller bolag. Finansutskottets folkpartioch centerpartiledamöter, och till min glädje även de moderata ledamöterna, tycks veta detta, för det står i utskottsbetänkandet att den ”ekonomiska innebörden av ett avdrag är emellertid i princip detsamma som ett bidrag”. Herr talman! Utskottet har alldeles rätt, och det är bra att man för en viss diskussion om de här problemen. Jag önskar bara att de i framtiden kan ägnas ännu mer intresse. Det är nämligen också så som utskottet skriver: ”Ändringar i avdragsregler och ändringar i avgränsningen av vilka inkomster som skall tas upp till beskattning får avsevärda effekter på skatteinkomsterna. Förändringar i dessa stycken framträder inte i statsbudgeten på samma sätt som förändringar i olika bidrag m.m. som redovisas på utgiftssidan.” Jag skulle vilja säga att väldigt ofta ”framträder” de inte alls. Jag skall bara ta ett litet konkret exempel. I budgetpropositionens bilaga 11, som rör budgetdepartementet, tar föredraganden upp vissa åtgärder, som skall stimulera investeringar i maskiner och inventarier för vissa rörelseidkare. Där står det bl.a.: ”——— får skattskyldiga som driver rörelse, jordbruk eller skogsbruk och som t.o.m. utgången av år 1979 anskaffat eller tillverkat maskiner m.m. under vissa förutsättningar ett särskilt investeringsavdrag om 25 Jo av anskaffningseller tillverkningskostnaden vid taxeringen till statlig inkomstskatt.

Det behöver inte vara något galet i det. I detta fall är det fråga om en god sak, nämligen att stimulera näringslivets investeringar. Men om man nu läser vidare i budgetdepartementets bilaga, får man reda på att just de här bidragen beräknas kosta 85 milj.kr., och de 85 miljonerna går in i de 14,4 miljarder kronor som totalt har anvisats för budgetdepartementet på utgiftssidan i budgeten. Men, herr talman, vad kostar det i minskade skatteinkomster att lika många eller fler företagare i stället har använt sig av det särskilda avdraget om 25 96? Det går det inte att få fram någon siffra på i statsbudgeten. Nu skall jag i hederlighetens namn tillägga att i just detta exempel finns det vissa uträkningar om bitar av kostnaderna. I riksrevisionsverkets inkomstberäkningar, som ju ingår som bilaga till budgetpropositionen, kan man se att de här investeringsavdragen på 25 20 uppgått till 562 milj.kr. år 1980. Men det är avdragens storlek. Det går inte att se hur mycket de här avdragen innebär i minskade skatteinkomster för stat och kommun. Vi vet alltså, herr talman, nästan på öret vad investeringsbidragen kostar, men vår kunskap om vad avdragen betyder i minskade skatteintäkter är minst sagt begränsad. Det exempel jag nämnde är ändå ett sådant, där man genom ganska ordentliga forskningar — man måste nästan vara riksdagsman för att klara det —- kan skaffa sig en uppfattning om kostnaderna. Men så är det oftast inte, inte ens för oss i kammaren. Vi vet hur mycket barnbidragen kostar, men vi har inte en aning om hur mycket förvärvsavdragen för förvärvsarbetande föräldrar kostar. Vi vet vad folkpensionerna kostar, men vi har inte en aning om vad avdragen för pensionsförsäkringar egentligen går på. Skatteeffekten av avdragen för fastigheter är en av de få sådana här kostnader som är öppet redovisade. De var 6 miljarder 1978 och 10 miljarder 1980. Räntebidragen, som de redovisas i årets budgetproposition, är 7,1 miljarder för 1981/82. Villaavdragen diskuteras ganska mycket f. n. Och det är en diskussion som är värd att föras längre. Men det kanske finns andra avdrag som borde diskuteras lika mycket, om vi bara visste hur stora de är eller vad de kostar. I en bilaga till budgetpropositionen finns det t.ex. uppgifter om att 1978 var samtliga rikets skattskyldigas — såväl fysiska personer som bolag — bruttoinkomster ca 280 miljarder, och den totala taxerade inkomsten efter underskottsavdrag och allmänna avdrag var 260 miljarder, som alltså ligger till grund för vad vi betalar i skatt. Men jag kan inte finna någon uppgift på vad t.ex. underskottsavdragen medför i minskade skatteinkomster. Det finns alltså 20 miljarder i avdrag. För att veta vad de medför i minskade skatter skulle man behöva känna till den genomsnittliga skattesats som skulle ha träffat dessa belopp. Den siffran finns inte och har nog aldrig funnits i någon budget. Det är heller inte möjligt att utan ganska avancerade gissningar översätta avdragssiffran till en kostnadssiffra, dvs. en summa på budgetens utgiftssida. Det är en brist, tycker jag. Herr talman! Det här inlägget skall inte uppfattas som ett angrepp på alla avdragstyper och inte heller på alla bidrag. Men det är ett försök att visa att det finns stora summor som kommer en del medborgare och bolag till godo utan att vi har en aning om hur stora dessa summor är eller hur de träffar eller vilka de gynnar, och det tycker jag är allvarligt. Det är nämligen så att just i tider när ekonomin inte är i balans, då kastar sig alla över den redovisade utgiftssidan, och där letar man efter poster som man kan pruta på. Men det finns en annan sida, som man också borde titta på. Det finns dolda utgiftsposter som vi inte hittar på utgiftssidan — de finns på inkomstsidan. Det är just de avdrag som jag har talat om. När vi ”sparar” — det är inte det vi gör, för vi drar ner utgifterna — avskaffar vi ju inte alla utgifter, och vi skall inte heller avskaffa alla avdrag. Men vi borde kunna pröva och debattera både bidrag och avdrag på lika villkor. Jag tycker att det är på tiden att vi ägnar större uppmärksamhet åt budgetens inkomstsida. Där bör vi naturligtvis ägna merparten av diskussionen åt hur vi skall öka nationalinkomsten. Men samtidigt får vi inte glömma att även uppmärksamma de dolda utgifterna på inkomstsidan. Herr talman! Jag har alltid haft som ambition att försöka tala så att åtminstone kammarens ledamöter begriper vad jag menar eller i varje fall inte kan missförstå mig. Ibland lyckas det, ibland lyckas det inte. Om jag inte har lyckats nu vill jag säga att det kanske inte enbart beror på mig. Det här är krångligt. Jag undrar om det inte bl.a. beror på att det finns vissa ”inkomstutgifter” som en del politiker avsiktligt vill dölja. Det tycker jag inte att vi skall göra. Jag tycker att vi skall tala öppet om alla och sedan bestämma vilka vi kan dra ned på som ger minskade statsutgifter men inte drabbar inkomstsidan.

Herr talman! Den finansplan och det betänkande från finansutskottet som vii dag behandlar är ganska egendomliga dokument. Vi talar numera alla om att vårt land befinner sig i en allvarlig ekonomisk kris. Samlade grepp skulle behövas. Ändock saknas sådana så gott som totalt i dessa dokument. När man ser till händernas verk förefaller det som om krisen för regeringen är något slags potemkinkuliss som man använder för att skrämma svenska folket med. Man skjuter helt enkelt problemen på framtiden. Den långtidsutredning som presenterades i höstas och som naturligen borde ha varit det strategiska dokument runt vilket regeringens politik hade utformats skjuts numera förstrött åt sidan.

En knagglig väg för att återfå balans med sänkning av reallönerna under hela första halvan av 1980-talet skisserades. Men regeringen kan uppenbarligen inte bestämma sig. Den förmår i grunden inget göra. Årets finansplan illustrerar på ett otvetydigt sätt att regeringen inte har något annat än kejsarens nya kläder att skyla sin nakenhet med. För varje vecka som går blir också denna regerings göranden och låtanden allt mindre intressanta. Dess dagar torde väl också vara räknade. Snart verkar det som om den mest produktiva sysselsättningen för oss alla är att bara sitta och vänta på nästa val. Mot denna bakgrund är det naturligt att jag i mitt inlägg inte går in på någon närmare kritik av regeringens politik. Andra har redan gjort det. I dagens läge är det betydligt mer intressant att uppehålla sig vid karaktären av vår ekonomiska kris och framför allt att kortfattat antyda ett par vägar ut ur den. Det är i och för sig sant att det behövs ett helhetsgrepp för att få svensk ekonomi i balans. Även om efterfrågepolitik numera börjar komma i ett visst vanrykte är det trots allt väsentligt att efterfrågan hålls uppe, så att man får ett så högt kapacitetsutnyttjande som möjligt. Vad som i dagens läge är än mer centralt är dock att ägna sig åt skötseln av utbudssidan i vår ekonomi, att ägna sig åt vad som med en engelsk modeterm brukar kallas för supply-side economics. Jag skall ta ett par konkreta exempel för att visa vad jag menar. Vi vet alla att industriinvesteringarna är för låga. Vi borde helst få upp dem med 5-6 miljarder kronor om året i ett enda skift för att de skulle komma upp i den nivå som de hade vid mitten av 1970-talet. Därefter borde de öka med 5-6 0 om året. Men regeringen har inte kunnat göra något för att lösa detta problem. Tvärtom har den av omständigheternas makt och av sin egen oskicklighet tvingats att föra en i grunden pervers politik, där den senaste räntehöjningen är så att säga den sista spiken i likkistan och har gjort det än svårare att få fart på industriinvesteringarna. I det här läget går det inte bara att sitta med armarna i kors. Ett medel som man kunde pröva vore att subventionera industriinvesteringarna på marginalen. Det kunde gå till så att man erbjöd alla företag som ökade sina investeringar över den ”normala” nivån en ränterabatt eller räntesubvention. Säg att årets industriinvesteringar kommer att uppgå till 12 miljarder kronor. Säg att vi vill öka dem med 5 miljarder upp till 17 miljarder. På dessa extra investeringar kunde då utgå en räntesubvention som sänkte räntan från dagens nivå på 16 å 17 96 ned till 7 å 8 26. Det skulle innebära en extrakostnad för staten på i storleksordningen 400 milj.kr. Om detta program skulle lyckas, skulle man i stort sett lösa ett av de centrala problemen i svensk ekonomi, i varje fall på kort sikt. Industriinvesteringarna skulle komma upp till normal nivå. Denna investeringsökning skulle sedan dra oss upp ur dalsänkan genom de multiplikatoroch acceleratoreffekter som den skulle framkalla och som är välkända från alla ekonomiska sammanhang, ge en kraftig stimulans åt vår ekonomi och skapa tiotusentals nya arbetstillfällen. Naturligtvis skulle man därmed också lägga grunden för en ny konkurrenskraft i den svenska ekonomin. Naturligtvis kar också kritiska synpunkter läggas på en sådan åtgärd. Det kan vara svårt att avgöra vilka investeringar som skall betraktas som marginella. Vi kan t.ex. tvista om huruvida en sådan här åtgärd skall betraktas som selektiv eller generell. Den är generell i meningen att den träffar alla investeringar av marginell karaktär. Samtidigt är den selektiv i meningen att den gör en åtskillnad mellan ”normala” investeringar, som ändå kommer till stånd, och de nya investeringar som induceras av det marginella investeringsstödet. Men detta är hårklyverier och något som vi kanske kan bära under ett par år, om det skulle hjälpa oss att komma ur den ekonomiska krisen. En väsentlig aspekt på detta förslag är att det bör göras tidsbegränsat. Just genom att det är en extraordinär, tidsbegränsad åtgärd får den också särskilt stark effekt. Vidare undviker man därigenom också snedvridande effekter på vår ekonomi. Det är trots allt så att det är bättre att försöka ta sig ur krisen även om det sker med okonventionella metoder än att sitta fast i krisen därför att konventionell klokskap hindrar oss från att handla. Ett annat centralt område, där regeringens politik kapsejsat, är bostadsområdet. Vi har under de senare åren hört många käcka löften från den folkpartistiska bostadsministern. Men trots detta fortsätter bostadsbyggan det att sjunka. I år kommer vi sannolikt inte att bygga mer än 40 000 lägenheter. Det är en låg siffra. Därigenom går botten ur samhällsekonomin på ett avgörande avsnitt. I Kopparbergs län har vi nu 800 arbetslösa byggnadsarbetare. Träindustrin och snickeriindustrin — den senare är framför allt underleverantör till byggnadsindustrin — drabbas också hårt. Avskedanden och permitteringar blir följden. Den grundläggande anledningen till att vi inte kan bygga mer är de höga kostnaderna i nyproduktionen. Inflyttningshyrorna i nyproduktionen ligger i dag på omkring 300 kr. per kvadratmeter. Så höga hyror har folk inte råd att betala. Även om det förvisso finns ett behov av nya bostäder, så skalas efterfrågan bort på grund av de höga hyrorna i nyproduktionen. Det här är i sanning ett problem. Men det är inget nytt problem, även om de senaste årens inflation och den låga volymen på bostadsbyggandet särskilt understrukit och förvärrat problemet. Men grundproblemet har funnits under hela efterkrigstiden. Bl. a. på grund av teknologiska faktorer har vi haft en ständigt stigande kostnadstrend inom bostadsproduktionen. Innehavare av äldre lägenheter har under hela efterkrigstiden kunnat tillgodogöra sig en konsumentränta. Vi vet att värdestegringar är ett konstitutivt inslag på bostadsmarknaden. Den naturliga lösningen på detta problem är att utjämna boendekostnader och hyror i beståndet. De genomsnittliga boendekostnaderna i hela beståndet är alltjämt ganska låga i vårt land. I stora delar av beståndet är hyrorna inte högre än 150-160 kr. per kvadratmeter. Kostnadshöjningar med några få procent skulle således snabbt och effektivt ge stora resurser för att stödja nyproduktionen och där få ned hyrorna. Det kan vara svårt att agera snabbt, men jag skulle våga en profetia om att det på längre sikt kommer att bli nödvändigt med någon form av hyresskatt för att klara ut de här problemen. I och för sig är det inte särskilt svårt att peka på kortsiktiga lös ningar. Vi har från socialdemokratisk sida bl.a. talat om att vi vill ta bort byggmomsen på flerfamiljshus och införa hyresförlustgarantier. Men personligen tror jag inte att de åtgärderna är tillräckliga. En mer direkt åtgärd vore att införa en hyressubvention på låt oss säga 50 kr. per kvadratmeter för nyproduktion. Våra vänner inom bostadskooperationen och allmännyttan är tämligen ense om att lägenheter som betingar en hyra om 300 kr. per kvadratmeter är mycket svåruthyrda. Men om man får ned hyran till exempelvis 250 kr. per kvadratmeter växer efterfrågan snabbt. Vad det här rör sig om är i grunden inga märkvärdigheter. Vi kan ta Stockholms kranskommuner, där det finns ett stort behov av bostäder. Det är emellertid i första hand folk i de vanliga inkomstskikten som efterfrågar bostäder. Ett sjukvårdsbiträde, som tjänar 2 800 kr. i månaden, har svårt att betala en hyra på 2 000 i månaden. Om vi däremot med det förslag som jag här har antytt finge ned hyran till åtminstone 1500 kr., skulle detta sjukvårdsbiträdes möjligheter att hyra en nybyggd lägenhet öka markant. Många som kanske har litet större betalningsförmåga skulle naturligtvis vara i ett ganska bra läge. Märkvärdigare än så är det egentligen inte. Borgerliga politiker tycks emellertid ha förunderligt svårt att förstå de här sammanhangen. De irrar i stället runt i marknadsekonomins snårskog, och de kan inte finna lösningar på de akuta problemen. Sanningen tror jag tyvärr helt enkelt är den att de inte förstår hur bostadsmarknaden fungerar inom ramen för en kapitalistisk marknadsekonomi. Det gäller en produkt som har en 50-årig varaktighet, men med den mycket inskränkta planeringshorisont som karakteriserar den kapitalistiska marknadsekonomin kan man helt enkelt inte hantera bostäder på ett effektivt sätt. En demokratisk socialist som har en mer oförvillad syn på marknadsekonomin, som respekterar marknadsekonomin utan att nödvändigtvis älska den för dess egen skull, har betydligt lättare att finna lösningar på problemen. En årlig marginell subvention om 3 000-4 000 kr. per nyproducerad lägenhet skulle avsevärt bidra till att lösa problemen. För 20 000 lägenheter skulle kostnaden bli i storleksordningen 60-80 milj.kr., och det är inte särskilt dyrt. Jag tror tvärtom att det skulle vara utomordentligt väl använda pengar. En ökning i bostadsproduktionen med 15 000-20 000 lägenheter skulle innebära att vi tar ett avgörande steg ur krisen. Karin Ahrland gjorde ett förtjusande folkpartistiskt inlägg om skillnaden mellan avdrag och bidrag. Det är sant att dessa ting klart och tydligt bör redovisas. Jag hoppas att jag på de här punkterna kan ge henne ett tillfredsställande svar. Jag kan ganska exakt tala om hur mycket de båda förslag som jag har försökt att lansera här i kväll kommer att kosta. Den första marginella räntesubventionen av investeringar skulle — märk väl: om den lyckades hundraprocentigt — kosta ca 400 milj.kr. om året. Subventionen av nyproducerade bostäder skulle innebära en kostnad i storleksordningen 60-80 milj.kr. — även i detta avseende är förutsättningen att subventionen finge en kraftfull effekt. Jag har tidigare talat om att ganska mycket pengar så att säga flyter runt på bostadsområdet. Vi har från socialdemokratiskt håll framhållit att vissa avdrag borde begränsas och att indexeringen när det gäller värdestegringar borde begränsas till 50 26 osv. Det skulle bli många sköna slantar till statskassan. Jag har emellertid inget minne av att Karin Ahrland på den punkten stödde oss. Det är möjligt att hennes intresse för skillnaden mellan avdrag och bidrag är av det mer filosofiska slaget. Låt mig återgå till huvudlinjen i mitt anförande. Nåväl, kan man säga, men skall man laborera med insatser av den här typen? Det är ju kortsiktiga åtgärder. Löser de verkligen våra fundamentala problem? Ja, om man befinner sig i en kris är man definitionsmässigt i en situation som just kortsiktigt är svår och prekär. Om vi inte någorlunda snabbt kan lösa våra ekonomiska problem kommer, med den takt som vi har i vår utlandsupplåning, ganska snart — inom ett par år i varje fall — andra att ta över bestämmanderätten för oss. Därför är kortsiktiga åtgärder inte bara nödvändiga utan imperativa. Tillfälliga åtgärder för att få fart på industriinvesteringar och bostadsbyggande borde vara och är nödvändiga inslag i ett saneringsprogram för den svenska ekonomin. Herr talman! Jag har undvikit att närmare kritisera regeringens politik. Skälet är helt enkelt att regeringens alternativ är alltför tunt för att förtjäna någon mer ingående kritik. En sådan kritik skulle lätt få karaktären av att man sloge vatten på den gris som redan alltför länge varit ute i regnet. För oss inom oppositionen finns det i stället all anledning att blicka framåt och försöka komma med konkreta förslag till lösning av våra problem. Vår roll som oppositionsparti kommer säkert inte att bli långvarig. En förutsättning för att krisen skall kunna lösas är att regering och opposition byter plats. Dess bättre, herr talman, tror jag inte att det — även om det personligen må smärta er —- kommer att dröja alltför länge innan så sker.

Herr talman! Jag tycker naturligtvis att det är mycket trevligt att en socialdemokratisk ledamot tycker att ett folkpartiförslag är förtjusande. Får jag bara tillägga att det dessutom var allvarligt menat. Jag kan upplysa Bo Södersten om att jag förra året hade en motion i samma anda som jag nu talade. Den blev av finansutskottet vad man brukar kalla välvilligt behandlad och har kanske varit något av resultatet i utskottets betänkande i dag. Jag är inte, herr talman, beredd att omedelbart kvittera med att kalla Bo Söderstens förslag om särskilda investeringsavdrag förtjusande, men jag är beredd att läsa dem och skulle med stort intresse ha läst dem, om de hade kommit upp i någon motion. Jag har emellertid inte sett någon sådan motion. Jag tycker däremot att det var alldeles utmärkt att få veta vad de skulle kosta. Och det vore ännu bättre att få veta vad de eventuellt skulle ge i inkomster.
Herr talman! Jag tycker att den distinktion på ett principiellt plan som Karin Ahrland gjorde mellan bidrag och avdrag är värdefull. Det är en viktig problematik som sannerligen borde belysas och naturligtvis helst också konkretiseras i siffror. När jag sade att förslaget var folkpartistiskt menade jag just att resonemanget rörde sig på ett kanske litet väl mycket principiellt plan. Jag är mer förtjust i konkretion. Det är möjligt att jag har en överdriven böjelse för konkreta förslag i politiken, men detta råkar vara min uppfattning. Låt mig sedan försöka svara på Karin Ahrlands frågor om effekterna av de förslag som jag har skisserat. De skulle naturligtvis bli väldigt kraftiga. Vi vet att om vi skulle få en investeringsökning i storleksordningen 5 miljarder kronor, skulle det i första omgången med multiplikatoreffekter sannolikt innebära en total ökning av nationalinkomsterna i storleksordningen 20 å 25 miljarder kronor. Omsatt i sysselsättningstermer kan det kanske röra sig om 20 000 å 25 000 nya jobb som skulle skapas den vägen. På bostadsmarknaden skulle effekterna av förslaget sannolikt bli av ungefär samma storleksordning. Jag skulle tro att man kunde räkna sysselsättningseffekten i storleksordningen 50 000 jobb. Sedan beror det naturligtvis på hur ekonomin reagerar totalt, om acceleratoreffekten kommer in, när man når kapacitetstak och sådana saker. Det är alltså svårt att vara alldeles exakt, men mycket kraftfulla effekter skulle bli följden — nota bene om de sagda förutsättningarna uppfylls: dvs. om vi verkligen skulle få de nödvändiga kraftiga ökningarna av investeringarna och om vi skulle kunna få en ökning av bostadsbyggandet i storleksordningen 15 000-20 000 lägenheter.
Herr talman! För folkpartiets del vill jag bara säga att för folkpartiet har politik alltid varit en fråga om principer. När man bestämt sig för principerna för man ut principerna i praktisk politik — men om man sysslar med politik bör man åtminstone börja med att bestämma sig för vilken ideologi man tror på. Sedan kan jag inte annat än beklaga ännu en gång att inte Bo Södersten har skrivit en lång motion, som vi kunde ha läst och debatterat tillsammans. Jag tycker att det låter bra, att det blir ytterligare ett antal jobb om alla de nämnda förutsättningarna uppfylls. Men talade vi inte från början också om detta med inkomsterna i statsbudgeten? Det var inte arbetsmarknadspolitik, det var budgetpropositionen vi skulle tala om i dag.
Herr talman! Jag har också intresse för ideologiska spörsmål och försöker efter förmåga att förankra mina förslag i den ideologiska syn jag har — förhoppningsvis en genomtänkt ideologisk syn. Jag tror att skillnaden mellan Karin Ahrland som folkpartist och mig är den att kvoten mellan konkreta politiska förslag och filosofi är betydligt högre i min ideala värld än vad den är i Karin Ahrlands värld. Vad sedan effekterna av de här förslagen, motionsskrivande etc. beträffar, kan vi ha olika metoder att arbeta på. Jag har här framfört förslagen, och därigenom kan envar som är intresserad ta del av dem i protokoll och på annat sätt. Vad alltså effekterna beträffar har jag försökt redovisa kostnaderna. De skulle uppgå till sammanlagt kanske 450-500 milj.kr. Jag har sagt att effekten uttryckt i nationalinkomsttermer, i form av sysselsättning, kunde bli i storleksordningen 40-50 miljarder kronor. Jag har inte kunnat finna något annat förslag som tillnärmelsevis skulle ha den styrkan i sina effekter. Det är givetvis därför jag också har framfört förslagen —i ett trängt ekonomiskt läge måste man göra en ganska noggrann nyttooch kostnadskalkyl. Man måste få så stora effekter som möjligt av varje nedlagd krona — och det är själva essensen i de här propåerna.

Herr talman! Eric Enlund och Kjell-Olof Feldt och många andra har i dag starkt understrukit nödvändigheten av tillväxt i svensk industri. Utan ökad export av varor, sade Kjell-Olof Feldt, kan vi inte återställa balansen mot omvärlden. Och Eric Enlund pekade på industriinvesteringarnas centrala roll för balansen i hela samhällsekonomin. Jag delar den syn på energipolitiken som en integrerad del av den ekonomiska politiken som bl.a. dessa båda talare gett uttryck för i dagens debatt. Jag vill i detta inlägg ytterligare lyfta fram sambandet mellan industripolitiken och energipolitiken och energipolitikens centrala roll också för finanspolitiken. En tryggad energiförsörjning är ett livsvillkor för svensk industri. Avbrott eller långvariga neddragningar i energitillförseln skulle få förödande verkningar för industrin. En första förutsättning, som måste tillgodoses för att industrin skall våga satsa på utbyggnad och tillväxt, är att statsmakterna kan ge visshet — vilket är något långt mer än bara muntliga försäkringar — om en tryggad energiförsörjning. En annan väsentlig förutsättning för industrins långsiktiga planering är de bedömningar den gör om utvecklingen av priset på energi. Det krav svensk industri här ställer är att den inte långsiktigt skall behöva betala mer för sin energiförsörjning än vad konkurrenterna i jämförbara länder får betala. Vill statsmakterna således stimulera tillväxten i svensk industri för att bl.a. därigenom återställa balansen i svensk ekonomi, måste de ha ett säkert grepp om energipolitiken. Statsmakterna måste vidta de åtgärder som garanterar en tryggad energiförsörjning till rimliga priser. Den onde anden i svensk energipolitik har varit och är alltjämt vårt stora oljeberoende. På tio år har oljepriset tiodubblats. Chocken av oljeprishöjningarna har visserligen drabbat nästan alla industriländer. Men Sverige har drabbats särskilt hårt, eftersom vårt oljeberoende varit särskilt stort. Härtill kommer att Sveriges helt orimliga spotmarknadsberoende under lång tid gjorde oss särskilt sårbara för de stora prissvängningarna på oljeprodukter. Krig och revolutioner i Mellersta Östern har genom oljepriserna på spotmarknaden ekonomiskt drabbat Sverige hårdare än jämförbara industriländer. Vi betalar i dag för vår oljeimport ca 50 26 mer än summan av hela underskottet i vår bytesbalans. Att minska vårt oljeberoende är därför en försörjningspolitisk, en industripolitisk och en finanspolitisk nödvändighet. Mitt parti, folkpartiet, har under många år konsekvent och ihärdigt arbetat för en sådan politik och för att övertyga andra om nödvändigheten av den. Den centrala tanken i den energiproposition, som nu ligger på riksdagens bord och som vi skall behandla och besluta om i vår, är också att oljeberoendet skall minskas. Målet i det avseendet är ambitiöst. På tio år, till 1990, skall den svenska oljekonsumtionen skäras ned med ca en tredjedel. Vad jag redan här, i den finanspolitiska debatten, vill betona är att målet inte bara måste beslutas utan också uppnås, om balansen i svensk ekonomi skall återställas och svensk industri på nytt skall grönska och skjuta nya skott. Ett område under utredning, och därför inte behandlat i energipropositionen, är utformningen av den framtida energibeskattningen. Det är angeläget att statsmakterna också i denna fråga snart får underlag för beslut. En riktpunkt bör vara att energiskatten på olja och el skall göras neutral. F.n. beskattas oljan lägre än elektriciteten. Det kan knappast vara försörjningsmässigt motiverat. En annan riktpunkt, som jag ser det, bör vara att energiskatten utformas så, att den inte försvårar och försämrar för den svenska exportindustrin. Skall vi nå balans i våra utrikesaffärer måste vi i stället lätta exportindustrins bördor. En medveten satsning på att minska vårt oljeberoende får också industrioch 'sysselsättningsfrämjande effekter. Energibesparande investeringar och investeringar för att utveckla alternativ till oljan skapar arbetstillfällen. Genom att ligga långt framme i den energitekniska forskningen och utvecklingen kan vi också skapa förutsättningar för en ökad svensk export av produkter och patent inom ett område där efterfrågan är stor i snart hela världen. Statliga utgifter som resulterar i att vi snabbt kan skära ned vår oljeimport har vi inte råd att låta bli! En svångremspolitik riktad mot åtgärder för att minska vår oljeförbrukning vore oförenlig med våra ekonomiska strävanden att nå samhällsekonomisk balans och trygga den svenska välfärden. Det är, herr talman, hög tid att vi i Sverige når bred enighet om energipolitiken och genom en aktiv sådan politik också skapar bättre förutsättningar för en framgångsrik industrioch finanspolitik.

Herr talman! Ett av de problem som i dag vidlåder den svenska ekonomin är en galopperande inflation. Priserna stiger i allt snabbare takt, och januarinoteringen visar nytt svenskt rekord. Att få bukt med inflationen, att få stabila priser och hyror, måste därför vara en av de viktigaste uppgifterna för regering och riksdag att ta itu med, åtminstone om man vill företräda de breda löntagargrupperna, som har att se fram emot ett mycket magert 1981 — på många olika sätt. De kommer, om den preliminära LO-SAF-uppgörelsen också blir definitiv, att återigen få ett år med sänkta reallöner. Vad dessa löntagargrupper räknar med och bör räkna med från regering och riksdag är att man håller priser och hyror i schack, att inte reallönesänkningen ytterligare späds på med inflation i en sådan takt som nu råder. Det är därför förvånande att inte finansutskottet i sitt betänkande tar speciellt allvarligt på denna fråga, att utskottet inte ägnar inflationen mera ingående studium och analys och inte heller lägger fram några förslag för att komma till rätta med inflationen. Vi har inte heller hört några sådana förslag framföras i dagens debatt.

Från vpk anser vi också att det är angeläget att få ned underskottet i statsbudgeten, men det kan ju ske på olika sätt, som också tidigare vpk-talare i den här debatten har visat. Vad jag däremot inte kan förstå är den koppling som görs mellan en minskning av budgetunderskottet och en dämpning av inflationen. Får man bara ned budgetunderskottet, så minskar inflationen, säger finansutskottet. Eller skall man tolka skrivningen så att nu tar vi itu med budgetunderskottet, därefter angriper vi inflationen? Det finns ju inte någon automatisk koppling mellan minskat budgetunderskott och minskad inflation. Om så hade varit fallet, borde vi ju i Sverige inte haft någon inflation före 1976, men inflation har ju varit rådande åtminstone sedan slutet av 1960-talet. Därför borde regeringen och riksdagen redan nu på allvar angripa inflationen och föreslå olika åtgärder för att komma till rätta med den. Det gör man inte. I stället visar man i utskottsbetänkandet hur olika politiska åtgärder kommer att öka priserna under 1981: ”Den beslutade diskontoförändringen väntas höja konsumentprisnivån med drygt en procentenhet. Den aviserade höjningen av oljeskatten, minskningarna av livsmedelsoch räntesubventionerna förutses öka konsumentprisindex med ytterligare närmare en halv procentenhet. Konsumentpriserna kan därmed förväntas öka med drygt 9 96 under loppet av år 1981, eller ca 12 96 mätt mellan genomsnitten 1980 och 1981.” Ja, så står det alltså i utskottsbetänkandet, och man kan ju fråga sig varför regering och riksdagsmajoritet på detta sätt låter priserna drivas i höjden. Man kan också fråga sig vem det är som tjänar på inflationen och vem som förlorar på den. De som förlorar på inflationen är de människor som lever under knappa omständigheter, som har ett arbete eller en pension, som får en lön och kanske barnbidrag och bostadsbidrag och som lever upp dessa pengar, köper mat och kläder och betalar sin hyra och som kanske t.o.m. måste låna pengar sista dagarna före nästa lön. De förlorar på inflationen, på prisstegringar och hyreshöjningar. För dem innebär det ytterligare problem att klara uppehället varje gång hyrorna och matpriserna stiger. De som också förlorar på inflationen är de som har det litet bättre ställt än nämnda grupp och som kan spara litet varje månad — ett sparande som snabbt urholkas genom växande inflation. De som däremot tjänar på inflationen är naturligtvis alla de som lever över sina tillgångar, de som av olika skäl lånar pengar — för att förbättra sin bostadsstandard, för att, som det heter, planera sin skatt eller för lyxkonsumtion. Man lånar pengar, staten beskattar inte de pengar man betalar i räntor, och återbetalningen, amorteringen, sker med pengar som är mindre värda än vid lånetillfället. Tjänar på inflationen gör också de som har stora tillgångar och investerar dem i olika spekulationsobjekt som stiger i värde snabbare än inflationen verkar på pengarna, exempelvis konst, diamanter, antikviteter och frimär ken men också ibland lägenheter och hus. Alla de — enskilda och företag — som direkt spekulerar i inflationen genom att köpa billigt och sälja dyrt tjänar naturligtvis också på inflationen. Just råvaruspekulation är ju det nya som storfinansen vill satsa pengar på. Kort sagt: De som har gott om pengar, som har möjlighet att planera sin ekonomi på olika, mer eller mindre moraliska sätt, de tjänar också på inflationen och har inte så stort intresse av att den bekämpas, medan de som lever ganska knappt och får ge ut det de tjänar på livsnödvändiga varor förlorar på inflationen. Att det är den först nämnda gruppens intressen som regeringen tar till vara råder det inte något tvivel om med tanke på det bristande intresse som finns när det gäller att komma till rätta med inflationen. Från vpk:s sida har vi lagt fram en motion, som dels analyserar inflationen och sätter in den i ett ekonomiskt sammanhang, dels ger ett förslag till åtgärdsprogram för att bekämpa den. I programmet finns en rad krav, som vi ytterligare utvecklar i andra motioner till detta riksmöte. Vad vi kräver i den nu aktuella motionen är att riksdagen ställer sig bakom principerna för ett sådant åtgärdsprogram. Utskottet avstyrker motionen på några få rader, där man bl.a. säger att det gäller att angripa roten till prisoch kostnadsstegringarna i ekonomin — detta i stället för vårt föreslagna prisstopp. Men hur, finansutskottsledamöter, tänker ni angripa roten till eländet? Det säger ni ingenting om i betänkandet. I stället kan man en halvsida längre ned läsa om nödvändigheten av den senaste räntehöjningen för att motverka att kapitalet sökte sig utomlands. Den var, som vi skriver i vår motion, en exempellös konjunkturpolitisk dumhet och en underkastelse under det spekulativa och finansiella kapitalets intressen. Den höjer priserna och den höjer framför allt hyrorna. Att man sedan av omsorg om bankkapitalets profiter sänker inlåningsräntan för alla vanliga sparare, det visar med önskvärd tydlighet vems intressen man tjänar. Och inte kan detta anses vara att angripa roten till prisoch kostnadsstegringarna i ekonomin. Det skulle vara intressant att veta vad en borgerlig antiinflationspolitik skulle innebära. Tyvärr finns det inte något prov på en sådan i dagens betänkande. Inte heller kan vi skönja några sådana tendenser i regeringens s.k. ekonomiska handlingsprogram. Från vpk:s sida är vi medvetna om att inflationen är ett av de gissel som kommer att följa oss så länge vi lever i en kapitalistisk ekonomi. Den starka monopolisering som präglar dagens kapitalistiska ekonomi förstärker dess inflationstendenser. Priskonkurrensen har för länge sedan slutat att fungera. Vi har fått prisledande företag, och konkurrensen sker inte längre med priser utan framför allt med reklam, marknadsföring och märkeshysteri. Den enda begränsningen för prishöjningarna är konsumenternas köpkraft. Också den begränsningen försöker man övervinna genom att satsa ännu mer reklampengar. Man måste marknadsföra sin produkt inte bara i konkurrens med andra, likartade produkter utan också i konkurrens med alla andra varor av olika slag. Ju onödigare en vara är för konsumenten, desto större besvär och för det mesta också mer pengar kostar det att övertyga konsumenten om att hon behöver den. Icke desto mindre går det att med olika medel påverka inflationens storlek också i den kapitalistiska ekonomin. Det går också att driva fram inflation, om man så vill. Vi föreslår i vår motion prisstopp på alla nödvändighetsvaror, hyresstopp och ett slopande av momseffekten på matvaror. Detta sammantaget skulle innebära att man tar det ansvar som LO förutsåg att regeringen skulle ta efter årets avtalsuppgörelse — det skulle innebära stabila priser och även sänkta priser på livsmedel. Regeringen vill i stället ta bort livsmedelssubventionerna. I vår motion tillbakavisar vi också den försvagning av prisövervakningen, reklamationsrätten och konsumentverksamheten som regeringen har aviserat i budgetpropositionen. En försvagad prisövervakning innebär ju att man inte kan följa prishöjningarna på samma sätt som tidigare. Vi anser inte att man dämpar inflationen genom att försöka dölja den. Vi föreslår vidare ingrepp mot den monopolistiska prissättningen och en skärpning av monopollagstiftningen. Vad som behövs är ökad samhällskontroll över näringslivet, bl.a. en hårdare priskontroll. Vi vill att en särskild utredning ser över vilka åtgärder som kan vidtas för att begränsa reklamen. Framför allt måste reklamens och annan marknadsförings prishöjande och inflationsdrivande effekter utredas. En skärpt restriktivitet mot kapitalexport och hårdare tag mot valutaspekulation är krav som vpk nu för fram liksom vi har gjort tidigare. Om dessa hade genomförts, så hade den senaste räntehöjningen varit obehövlig. Vi kräver vidare åtgärder mot den inhemska kreditspekulationen. I en särskild motion kräver vi förbud mot kontokorten, som dels drar till sig kapital som borde ha använts till investeringar, dels medför många andra nackdelar samt dels i vissa fall innebär ekonomiska katastrofer för enskilda hushåll. Slutligen kräver vi också lågräntepolitik och åtgärder mot markoch fastighetsspekulation för att man skall komma till rätta med de höga hyrorna. Ja, herr talman, detta är i korthet vpk:s förslag till antiinflationsprogram. Utskottet har emellertid avstyrkt motionen i fråga. Vad utskottsmajoriteten i stället har att komma med för att dämpa inflationen framgår, som jag tidigare har sagt, inte i detta utskottsbetänkande. På den punkten är man oss fortfarande svaret skyldig. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga vpk-motioner i detta betänkande.